Fru talman! Om vi tittar på vilka problem man har i öststaterna, Sinikka Bohlin, ser vi att ett av de stora problemen är att man eldar med kol och att det därvid avgår mycket rök. Förbränningen är ofullständig, och det blir stor avgång av svaveldioxid. Man har också en hel del industrier och samhällen som inte har någon rening av fosfor alls i sina reningsverk. Man har många industrier som ger ganska mycket utsläpp av både det ena och det andra. Men det som skiljer miljöproblemen där från dem här är att utsläppskällorna är förhållandevis få. De utsläpp som sker är föroreningar som vi i dag har bra teknik för att rena. På det sättet kan vi säga att öststaternas miljöproblem är betydligt lättare att komma till rätta med än våra. Detta hoppas jag att ni vinner insikt om. Svaveldioxid är inte svårt att rena. Den tekniken har vi. Fosforrening är inte svår. Den tekniken har vi. Den är dessutom ganska billig. När det gäller många av industrierna vet vi ganska väl vilka föroreningar som de släpper ut. Tekniken finns. Till skillnad mot våra utsläpp, där vi ofta inte ens har tekniken, inte ens har kännedom om hur många av de organiska kemikalierna som vi sprider runt oss reagerar och fungerar, framför allt inte tillsammans, finns teknik för och kunskap om de problem man har i öststaterna. Så till vida borde de vara lätta att komma till rätta med. Men det kräver rejält med pengar. Det kräver finansiering. Men tekniken finns. På så sätt är problemen lättare.

Fru talman! Jag vill bara efter att ha lyssnat på utskottets representant, Sinikka Bohlin, konstatera att vi i princip är överens om innehållet i den motion som Vänsterpartiet skrev. Jag ser med tillförsikt fram emot en ny behandling av den under våren, när vi får ny information.
Fru talman! Gudrun Lindvall tog i sin replik upp att det är mycket lätt att klara de miljöproblem som finns runt Östersjön. Men vi måste komma ihåg att strukturen i de länderna inte är densamma som vi har i vårt land. Vi kan ta ett exempel från S:t Petersburg som gäller reningsverken. När vi pratar om att rena miljö pratar man på den sidan fortfarande mycket om hälsofrågor. Man pratar om hur de här reningsverken, som inte är bra, påverkar människors hälsa. Det är på ett helt annat sätt än när vi pratar om att vi skall rena Vi måste komma ihåg att det finns skillnader. Det viktiga är att vi hjälper till att bygga upp strukturerna, att hjälpa människorna. Tekniken finns. Vi har satsat mycket ekonomiskt i Östersjöländerna. Det finns möjligheter till bistånd. Men vi måste komma ihåg vad det är för typ av bistånd vi från Sverige, från Norden, från Europa skall ge till de länder som behöver allt bistånd som kan finnas.
Fru talman! Jag hoppas att vi kan vara överens om att vi behöver en satsning på Östeuropa. Det är egentligen det som är det viktiga. Där är vi överens. Min hemkommun har en miljövänort i Estland. I våra kontakter kan vi se att det finns en stor samsyn på vilka miljöproblem man har. Vi skall inte undervärdera den kunskap som finns i Östeuropa och östländerna. Man har ofta en hög teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Men man är medveten om att resurserna saknas. Man vet också vad man skulle vilja göra om resurserna fanns. Föroreningarna är som sagt ofta tekniskt lätta att åtgärda.

Fru talman! Kampen mot den ekonomiska brottsligheten har i regeringsförklaringen framhållits som ett prioriterat område. Den ekonomiska brottsligheten snedvrider konkurrensen och utgör ett hot mot en sund marknadsekonomi. I hög grad är det enskilda som drabbas av denna brottslighet, t.ex. genom att inte få betalt för nedlagt arbete eller rent av genom att förlora sin anställning när företag går omkull till följd av oegentligheter i affärsverksamhet. Men också samhället i sin helhet drabbas i form av undandragna skatteintäkter - resurser som skulle ha behövts för angelägna allmänna ändamål. Den ekonomiska brottsligheten luckrar upp affärsmoralen och leder på sikt till att det allmänna rättsmedvetandet i landet påverkas negativt. Brottslighet av detta slag har inte sällan samband med annan kriminalitet, t.ex. genom att pengar från narkotikahandel eller annan olaglig verksamhet tvättas och används i mer eller mindre ljusskygg affärsverksamhet. Under de senaste åren har utvecklingen lett till att bekämpningen av ekonomisk brottslighet har fått ökad aktualitet. Den brottslighet som upptäckts inom finansvärlden visar tydligt att krafttag måste till för att säkerställa att något liknande inte upprepas i framtiden. På det internationella planet har det skett en snabb ökning av inte minst den ekonomiska brottsligheten i länder inom det forna Sovjetunionen, och denna brottslighet visar tendenser att sträckas ut till länder i Västeuropa. Över huvud taget har den ökande internationaliseringen lett till att brottsbekämpning alltmer måste ske genom ett internationellt samarbete, och det påverkar givetvis också inriktningen av ekobrottsbekämpningen. Samtidigt visar den rapport om den ekonomiska brottsligheten och rättssamhället som lagts fram av Riksdagens revisorer att dagens ekobrottsbekämpning är behäftad med åtskilliga brister. Fru talman! En effektiv ekobrottsbekämpning måste spänna över åtskilliga områden. Det handlar bl.a. om skattekontroll, brottsutredning och andra åtgärder från myndigheterna, men också om reglerna för företagens styrelse och redovisning, om förfarandet i samband med konkurser och andra civilrättsliga frågor. Det är därför nödvändigt att statsmakterna tar och behåller ett samlat grepp om bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Regeringen avser att lägga fram en samlad strategi för samhällets åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Målet är att kraftigt öka samhällets samlade insatser när det gäller att förebygga och ingripa mot ekonomisk brottslighet. Jag räknar med att regeringen inför vårriksdagen skall kunna lägga fram ett samlat åtgärdsprogram. Redan nu vill jag emellertid redovisa några viktiga inslag i den strategi som håller på att utarbetas. Skattekontrollen måste förstärkas. Under de senaste åren har samhället avhänt sig flera viktiga instrument när det gäller att kontrollera och ingripa mot ekobrott genom att den s.k. skatteflyktslagen har upphävts och att möjligheterna att företa revision och kontrollåtgärder har gjorts snävare. Myndigheterna måste ha verkningsfulla instrument till sitt förfogande. Lagstiftningen måste därför ge förutsättningar för en effektiv skattekontroll och möjligheter att ingripa mot skattebrott. Givetvis skall kontrollen ske i fullt rättssäkra former och utan att den seriösa näringsverksamheten hindras. Myndigheternas samverkan när det gäller exempelvis utredning av misstänkt ekobrottslighet måste förbättras. Det handlar bl.a. om att effektivisera samarbetet mellan åklagare, polis, skattemyndigheter, kronofogdemyndigheter och tullmyndigheter. Snabba åtgärder måste komma till stånd på såväl central som regional nivå. Arbetet mot ekobrottsligheten måste prioriteras tydligare i myndighetsverksamheten. Myndigheternas kompetens i fråga om åtgärder mot ekonomisk brottslighet måste utvecklas. På något längre sikt måste skatteprocessen och brottmålshanteringen ses över för att åstadkomma en snabbare handläggning. Också företagens internkontroll bör kunna utvecklas. Här handlar det inte minst om att utveckla etik och självkontroll inom näringslivet. Regeringen avser att initiera en diskussion om dessa frågor med företrädare för näringslivet och de fackliga organisationerna. Av stor betydelse är utformningen av civilrättsliga regler om exempelvis ansvar för företags styrelse, om redovisning och om revisorernas roll. Detsamma gäller reglerna i samband med konkurs, inte minst konkursförvaltarens roll. Viss utredning i dessa ämnen pågår redan inom kommittéväsendet. Regeringen avser att driva dessa frågor framåt genom utredning och lagstiftningsåtgärder. På konkursområdet finns också mycket att vinna genom att utveckla verksamheten inom ramen för de lagregler som redan finns. Det gäller t.ex. samverkan mellan konkursförvaltaren och myndigheterna i samband med brottsutredning. Förslag med den inriktningen har lagts fram i en rapport från Riksåklagaren och Riksskatteverket, den s.k. Rubiconrapporten. Regeringen kommer att driva det utvecklingsarbetet vidare så att goda uppslag verkligen genomförs i praktiken. Lagen om penningtvätt kommer att ses över. Bl.a. finns det skäl att överväga att utvidga tillämpningen till andra verksamheter än banker och finansinstitut. Likaså finns det skäl att gå vidare med att utveckla det straffrättsliga regelsystemet och andra regler om sanktioner. Det gäller t.ex. regler om skattebrott och bokföringsbrott, som redan är under översyn. Det kan också finnas skäl att se över andra straffrättsliga regler, t.ex. om företags straffansvar. På det internationella planet kommer regeringen bl.a. att driva frågor om bekämpning av ekonomisk brottslighet inom ramen för EU:s rättsliga och inrikes samarbete. En viktig fråga i det sammanhanget, där Sverige redan medverkar i EU-samarbetet, är att väsentligt förbättra skyddet mot fusk inom EU:s bidragssystem. Regeringen kommer också att initiera en ökad forskning när det gäller ekonomisk brottslighet. Under de senaste åren har forskningen inom detta område varit mycket begränsad. En ökad forskning måste komma till stånd för att belysa bl.a. orsaker till och konsekvenser av ekonomisk brottslighet. Forskningsresultaten kan sedan bidra till underlaget för samhällets fortsatta insatser mot den ekonomiska brottsligheten, såväl insatser från statsmakterna och myndigheterna som åtgärder från näringslivet. Också i andra avseenden måste det ske en utveckling av styrning och uppföljning av samhällets insatser mot ekonomisk brottslighet. Ett viktigt inslag är att få fram tidiga indikationer på nya former av ekobrottslighet, så att samhället snabbt kan sätta in motåtgärder och inte tvingas att - som hittills ofta varit fallet - ligga på efterhand i förhållande till brottsligheten. I detta ligger också en ökad inriktning mot förebyggande arbete i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Regeringen kommer att ta initiativ till ett utvecklingsarbete i den angivna riktningen när det gäller inriktning och uppföljning av samhällets insatser mot ekobrott. Inom regeringen är det en uppgift för mig som justitieminister att svara för samordning av regeringens åtgärder mot ekonomisk brottslighet. En särskild samordningsgrupp kommer att inrättas inom regeringskansliet för att medverka i arbetet. Regeringen avser också att redovisa läget vad gäller den ekonomiska brottsligheten och åtgärderna mot den i form av en årlig rapport till riksdagen. Det är viktigt att alla berörda - näringsidkare, anställda, myndighetsföreträdare och människor i allmänhet - har kunskap om den ekonomiska brottsligheten och dess konsekvenser, vikten av att bekämpa den och samhällets åtgärder till det ändamålet. Regeringen kommer att låta genomföra en informationskampanj med den inriktningen. Fru talman! Av det jag nu sagt framgår att regeringen är fast besluten att genom ett brett upplagt åtgärdsprogram väsentligt effektivisera samhällets kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Arbetet är förvisso långsiktigt, men åtskilliga åtgärder bör kunna vidtas omedelbart. Det är min förhoppning att detta arbete så långt som möjligt skall kunna ske i bred parlamentarisk enighet.

Fru talman! Ja, Bo Lundgren, vi skall fortsätta det arbete som den förra regeringen i vissa delar initierade. Men det räcker inte till. Det är bl.a. detta som Riksdagens revisorer har konstaterat. Riksdagens revisorer får nog sägas ha gett underbetyg till den förra regeringen men även till tidigare regeringar. Det är bakgrunden till att jag nu försöker ta ett samlat grepp i den här frågan för att komma vidare på ett sådant sätt att vi med tillfredsställelse kan säga att Sverige faktiskt nu med kraft i alla avseenden tar upp kampen mot den ekonomiska brottsligheten. När det gäller de finansiella frågorna i samband med detta arbete vill jag inte nu, mitt i det pågående budgetarbetet, tala om några siffror över huvud taget utan återkommer till finansieringsfrågorna i budgetpropositionen. I fråga om de internationella aspekterna lever vi ju i en värld där människor fritt rör sig över gränser, vilket innebär att även den ekonomiska brottsligheten gör det. I det intensifierade arbetet med att skapa samarbetsformer över gränserna ingår den ekonomiska brottsligheten som en av de viktigaste pådrivande faktorerna. För att kunna bekämpa internationell ekonomisk brottslighet krävs ett mycket utvecklat samarbete, och det sker nu inom EU:s ram. I detta sammanhang tror jag att det bl.a. kan ha betydelse att vi arbetar med att ta fram en konkurskonvention inom EU:s ram. Den skall underlätta för olika länder att gå över gränserna i samband med konkurser för att komma åt pengar som finns på andra sidan gränsen.

Fru talman! Det är ett ganska omfattande arbete som ligger framför oss. I den strategi som jag antydde i mitt tidigare anförande ingår en rad olika typer av åtgärder. Det vore fel av mig att här försöka plocka ut några av dessa detaljer och säga att det är exakt så här vi tänker göra i den här delen, för det har litet grand att göra med helheten. Vi skall nu verkligen försöka få till stånd ett arbete som bedrivs på ett sätt som ger resultat. Därför tror jag att jag bör akta mig för att låsa mig för vissa av detaljfrågorna i det här sammanhanget. Men jag återkommer till dem. De ekonomiska ramarna hänger ihop med var resurserna behövs, var de befintliga resurserna räcker och var nya resurser behövs. Det enda som jag skulle vilja säga i detaljfrågan för att litet grand balansera det som jag tidigare sade är nämligen att vi naturligtvis skall återställa de möjligheter som skattemyndigheten måste ha för att bedriva den kontroll som den borgerliga regeringen avskaffade.
Fru talman! I allt väsentligt vill även jag instämma i att den redogörelse som justitieministern har lämnat för planerade åtgärder på detta område verkar positiv. Jag är nöjd med att regeringen tycks ha för avsikt att bygga vidare på den goda grund som den borgerliga regeringen lade när det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Problemet är bara att jag tycker mig känna igen många av dessa stolta proklamationer ifrån 80-talet, då Socialdemokraterna talade mycket om sin ambition att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Men vad man faktiskt gjorde var att man genom en strypt tillförsel av resurser underminerade Polisens möjligheter att leva upp till de stolta proklamationerna i regeringsförklaringar och i andra sammanhang. När den borgerliga regeringen tillträdde var ungefär var tionde polismanstjänst vakant, vilket naturligtvis hade förödande effekter även på kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Med tanke på de skarpa besparingsförslag som vi nu kan förvänta i budgetpropositionen i januari vore det mycket intressant att få höra om justitieministern vågar utlova att Polisen, åklagarna och rättsväsendet i övrigt kommer att få de resurser som krävs för att leva upp till de här orden. Jag har just gått och undrat om det skulle komma återställare även på detta område. Beskedet kom i dag. Regeringen avser tydligen att återinföra skattepliktsklausulen. I den allmänna debatten är det ju inte många som skiljer mellan skattebrott och skatteplikt, men det borde en justitieminister göra.
Fru talman! Till Christel Anderberg vill jag säga: ja, vi bygger vidare. Men den goda grunden vill jag inte säga så mycket om, utan vi får väl se hur bygget i framtiden blir. I det arbete som vi nu begår tittar vi bl.a. på grunden. Jag är rädd för att vi kommer att finna att det är mycket som fattas även i grunden. Men som jag sade är det inte bara den borgerliga regeringen under de tre förgångna åren som har försummat en del på området. Försummelserna går ännu längre tillbaka i tiden. Jag tror att det helt enkelt handlar om att det har tagit tid för oss att inse den fulla vidden av och allvaret i problemen med den ekonomiska brottsligheten. Visserligen har socialdemokratiska regeringar alltid ansett att frågan om kamp mot ekonomisk brottslighet skall prioriteras. Man har insett en hel del av konsekvenserna. Men jag tror faktiskt att vi som land fortfarande har mycket kvar när det gäller att inse hur allvarlig denna fråga faktiskt är. Det som vi nu skall lägga upp ett arbete för är dels insikten, dels att hantera problemet och att faktiskt åstadkomma resultat. När det gäller Polisens resurser vill jag bara erinra om att det var under tidigare socialdemokratiska regeringar som särskilda medel gavs till Polisen för att inrätta särskilda tjänster för att bekämpa ekonomisk brottslighet. När det gäller återställare måste vi se till att de myndigheter som skall ta upp kampen mot den ekonomiska brottsligheten och som skall föra den vidare måste ha tillgång till de redskap som är nödvändiga för att göra det på ett effektivt sätt.
Fru talman! Tyvärr måste jag polemisera mot justitieministern. Det var faktiskt i slutet på 70-talet, under den förra regeringsperioden, som man började bygga upp Polisens ekorotlar. Jag vill återgå till detta med skatteflyktsklausulen. Anser justitieministern att det är försvarbart att i ett rättsamhälle lagstifta mot transaktioner som den enskilde i det ögonblick då transaktionen genomförs inte kan överblicka de rättsliga konsekvenserna av? Är detta ett medel i kampen mot ekonomisk brottslighet eller är det bara en eftergift åt den allmänna opinionen? Vore det inte bättre att nu kraftsamla mot sådana förfaranden som faktiskt uttryckligen är kriminaliserade?
Fru talman! När det gäller resurserna till den ekonomiska polisen är det sant att det hela började i slutet av 70-talet. Men resurserna var helt otillräckliga. Senare under 80-talet insåg vi att det måste till helt andra resurser, och det var den socialdemokratiska regeringen som såg till att de togs fram. Vi inser nu att dessa inte heller är tillräckliga. Det behövs betydligt mera resurser, men de skall vi ta ur de befintliga resurserna, samordna dem och göra dem effektiva. Christel Anderberg och jag brukar tala om eftergifter till den allmänna opinionen. Christel Anderberg anser att man skall lyssna på den allmänna opinionen. Det skall man göra även på det här området. Jag försökte att markera i mitt anförande att ekonomisk brottslighet inte bara handlar om bekämpa det som direkt är brott utan det handlar också om att förebygga brottslig verksamhet. Vi måste ta ett bredare grepp. Här handlar det bl.a. om den typ av verksamhet som ligger i utkanterna och som kan leda till ekonomisk brottslighet, men som under alla förhållanden kan innebära stor skada för samhället.

Fru talman! My Persson har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att a) alla sjukhemsboende skall få tillgång till god och tillräcklig rehabilitering, b) säkerställa tillgången av en för varje sjukhem medicinskt ansvarig läkare med geriatrisk kompetens samt c) stimulera till förbättringar av den palliativa vården som ges på våra sjukhem. Frågorna utgår från Socialstyrelsens senaste uppföljningsrapport av ÄDEL-reformen och knyter delvis an till My Perssons fråga om vården för demenssjuka vid sjukhemmen som jag besvarade tisdagen den 15 Jag vill än en gång slå fast att ÄDEL-reformen, som bl.a. innebar att kommunerna fick ansvaret för sjukhemmen, i stort blivit en framgång. Den pågående femåriga utvärderingen av ÄDEL, som görs av Socialstyrelsen, innebär att vi får tillgång till en mycket värdefull kunskapsbank inom ett välfärdsområde som regeringen prioriterar högt - vården och omsorgen för äldre. Denna kunskapsbank visar att vi har mycket att känna oss nöjda med, inte minst i europeisk och annan internationell jämförelse. De flesta äldre ger också vården och omsorgen ett gott betyg. Uppföljningen ger oss ett bra underlag för att ta itu med de brister som fortfarande finns kvar inom äldreomsorgen. Det är en självklar konsekvens av regeringens deklaration i årets regeringsförklaring vad gäller vård och omsorg för äldre. När det gäller sjukhemmen förtjänar det dock att påpekas att Socialstyrelsen i sin senaste ÄDEL rapport konstaterat att dessa i allmänhet är en väl fungerande länk i äldreomsorgskedjan. Sjukhemmens innehåll och funktion måste bedömas i relation till övriga delar i denna kedja. Låt mig ge ett exempel. De allt kortare vårdtiderna inom akutsjukvården och även inom geriatriken innebär att sjukhemmen och övriga särskilda boendeformer allt oftare får ta emot personer som behöver rehabiliteringsinsatser, medicinsk tillsyn eller som befinner sig i slutstadiet av sitt liv. Även en väl fungerande hemvård kräver tillgång till växelvård och avlastningsplatser, dagvård och rehabilitering, bl.a. vid sjukhem. Våren 1994 genomförde Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter besök och intervjuer vid sammanlagt Det visade sig bl.a. att nästan alla boende hade någon form av stadigvarande läkarkontakt. Den kommunala sjukvården ansåg sig vidare få kontakt med läkare när det behövdes, och man förefaller utnyttja den resursen på ett adekvat sätt. Endast 8 av totalt 4 300 boende vid sjukhem bedömdes vara i behov av mer kvalificerad medicinsk vård än den som gavs vid sjukhemmet. Behovet är större i andra typer av boendeenheter, t.ex. i ålderdomshemmen. Men - och detta är allvarligt - vid vissa sjukhem finns det påtagliga kvalitetsbrister. Det gäller framför allt tillgången till kvalificerade rehabiliteringsinsatser och geriatrisk specialistkompetens. När det gäller vård i livets slutskede konstateras att det är en svår vårduppgift med många medicinska och etiska aspekter. Kommuner och landsting har här ett gemensamt ansvar. Det krävs nära samverkan för att komma till rätta med de samlade problemen. Jag anser att det finns goda förutsättningar för breda och konstruktiva samförståndslösningar i landets kommuner och landsting. Jag vill påminna om att det från och med i år finns föreskrifter om att sjukvårdshuvudmännen är skyldiga att se till att det finns ett system för att säkra kvaliteten i hälso och sjukvården. Den skyldigheten gäller även den kommunala hälso och sjukvården. Riksdagen beslutade hösten 1993 att avsätta 50 miljoner kronor för att utveckla kvaliteten och säkerheten i den kommunala hälso och sjukvården, inte minst vid sjukhemmen. Frågan om vård och rehabilitering för äldre uppmärksammas också i de s.k. Dagmarförhandlingarna för år 1995. Det pågår även en diskussion mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen om vilka initiativ som kan tas för att tillsammans med de båda huvudmännen utveckla vården, omsorgen och rehabiliteringen för äldre i vårt land. Konkreta åtgärder behövs som utgår från lokala bedömningar av problem och resurser.
Fru talman! Först vill jag tacka för svaret. Låt oss enas om det som socialminister slår fast och som också sägs i rapporten, att ÄDEL-reformen till stor del har slagit väl ut. Låt oss också slå fast att vi kan vara överens om att vår äldreomsorg i många stycken står sig mycket gott i internationella sammanhang. Det har sin grund i bl.a. den förnämliga forskning som vi har i vårt land, både på gerontologins och på geriatrikens områden. Jag vill också påstå att demensforskningen i vårt land är världsledande. Till detta har vi en mycket bra personal. Detta tycker jag att vi skall vara stolta över. Det som nu är vårt gemensamma ansvar är att våga se de brister som faktiskt finns och att försöka komma till rätta med dem på ett konstruktivt sätt. Här anser jag att den tredje av Socialstyrelsens utvärderingar är till stor hjälp. Jag har försökt att fokusera mina frågor kring sjukhemsvården, där inte bara jag själv utan också Socialstyrelsen har funnit brister, vilka finns redovisade i den förra utvärderingen och i den utvärdering som vi nu talar om. Det gäller rehabilitering av de äldre på sjukhemmen, avsaknad av kontinuerlig geriatrisk läkarkontakt med helhetsansvar för ett helt sjukhem och slutligen när det gäller den palliativa vården, dvs. vården i livets slutskede. Jag vill börja med de två första frågeställningarna och lämnar den tredje till ett senare inlägg. En orsak till bristerna är den otillräckliga tillgången till kvalificerade rehabiliteringsinsatser. Som socialministern säger beror detta delvis på den kortare vårdtiden på sjukhusen, vilket ökar behovet av rehabilitering på sjukhemmen för den som är gammal och sjuk. Litet tillspetsat skulle man kunna säga att den som är gammal och sjuk tillåts i dag egentligen - bl.a. av ekonomiska skäl - att få vara sjuk bara i fem dagar på sjukhus. Sedan blir man hyresgäst på ett sjukhem. Där är resurserna för den avancerade sjukvård och rehabilitering som krävs ofta för små i förhållande till de behov som finns. Om socialministern eller jag däremot skulle insjukna får vi adekvat sjukvård och rehabilitering på sjukhus så länge som vi behöver det och till dess att vi blir så bra som vi kan bli. Jag kan inte riktigt förstå varför man skall göra åtskillnad mellan en gammal och sjuk människa och den som är något yngre. Men detta är faktiskt en effekt av ÄDEL-reformen. Det finns även andra orsaker. Som socialministern påpekade finns det bl.a. brister i vårdkedjan där ansvarsfördelningen är oklar. Det finns mycket att anföra mot huvudmännen som inte alltid tycks kunna komma överens. En annan effekt av ÄDEL-reformen är att det i dag inte finns en medicinskt ansvarig läkare med geriatrisk kompetens som har det totala ansvaret för ett sjukhem. Så var det tidigare när sjukhemmen lydde under sjukvården. I dag är den s.k. vårdtyngden på våra sjukhem ännu större. Paradoxalt nog har sjukhemmen nu förvandlats till ett boende där man är hyresgäst och där den som är medicinskt ansvarig är en sjuksköterska, en s.k. MAS. Det är viktigt att säga att det är inte minst den yrkeskåren som har uttalat sig - och nu citerar jag utredningen - om att de har en mycket stark önskan om fastare läkarkontakt, inte bara någon som kommer som konsult och ordinerar. I dag känner vi bristerna. Tre års utvärdering har inte kunnat åtgärda dessa brister. Jag tror inte att bara ekonomiska åtgärder, som kvalitetssäkring i vården och samarbete mellan huvudmän, fortsättningsvis kan åtgärda dessa brister. Jag tror att det nu är dags att pröva nya lösningar inom ÄDEL-reformen. Man kunde t.ex. fundera på om ett sjukhem i gemen verkligen skall vara en bostad där man är hyresgäst, låt vara med god omvårdnad och bra basal sjukvård. Jag har länge pläderat för att man skulle pröva om delar av sjukhemmen, eller ett sjukhem av flera på en ort, faktiskt skulle vara någon form av äldresjukhus. Därför blev jag både styrkt och glad när jag i Socialstyrelsens utvärdering, som jag återigen hänvisar till, i diskussionsunderlaget finner tankar som de formulerar så här: Skall man kanske separera boendet från vården inom sjukhemmen, och skall man omdefiniera sjukhemmen till att primärt utgöra en vårdinrättning? Jag tror inte man skall göra så rakt av, men jag tror att vi kanske måste slå in på den här vägen för att komma till rätta med de kvalitetsbrister i sjukhemsvården som de facto finns i dag. Detta vore till gagn för både patient och personal. Utifrån detta skulle jag vilja höra socialministerns inställning till sådana tankar, liksom om man möjligtvis skulle kunna tänka sig som ett försök att i en villig och lämplig kommun initiera någon form av pilotprojekt för att utvärdera om det är en sådan lösning som vi borde pröva för att komma till rätta med de brister som vi båda erkänner finns i sjukhemsvården.
Fru talman! Det är bra att vi är överens om mycket av det som är gott. Då har vi en bra utgångspunkt. Det är också bra att konstatera att vi gemensamt kan identifiera ett antal brister. Jag har tagit till mig den kritik som finns i Socialstyrelsens rapport. Det tror jag de flesta har gjort av oss som tittar på de äldres situation. Man kan också få del av annan erfarenhet, t.ex. via de äldre själva, som man träffar. Vi har alla anhöriga som är äldre och som man kan lyssna på. Då kan man få höra vad de vill ha ut av sjukvården, hur de vill ha sitt boende organiserat och vilka kontakter de vill ha. Med detta som bas kan man se hur man vill organisera bra verksamhet och undanröja de brister som finns. En av utgångspunkterna för mig när det gäller hälso och sjukvården och de äldre är att äldre människor skall ha tillgång till den sjukvård de behöver för att de skall kunna må bra. De skall ha tillgång till en kontinuerlig läkarkontakt. Därför ifrågasätter jag litet grand My Perssons utgångspunkt att det i alla sammanhang på varje sjukhem skall vara en fast läkare med specialistkompetens. Jag tycker att man skall ha en bra och fast läkarkontakt, men jag är inte alldeles säker på att den person som skall vara vid varje sjukhem måste ha just geriatrisk kompetens. Det kan vara en läkare med allmänkompetens som är första kontakten, men man skall ha tillgång till den geriatriska specialistkompetensen när man så behöver. Vad vi framför allt behöver göra nu är att ta tag i de bekymmer som Socialstyrelsen redovisar, nämligen att man inte gör ordentliga undersökningar av personer som bor på sjukhem. Man underlåter att göra läkarundersökningar i tillräckligt stor omfattning för att ta reda på eventuella demenssjukdomar eller andra sjukdomar som äldre människor har. My Persson säger, möjligen litet hårdraget, att de äldre får bara fem dagars sjukvård och sedan får man klara sig själv, eller flytta hem till ett boende, medan vi yngre får hur mycket sjukvård som helst. Detta är faktiskt inte sant. När de äldre är sjukvårdade och man inte kan göra mer på akutsjukhuset, då får de ett antal dagar, fem, på sig att planera för det boende eller den efterbehandling som man därefter behöver ha. Det är här, My Persson, som vi är överens om att det inte har fungerat bra. Det gäller alltså zonen emellan den medicinska behandlingen på akutsjukhus och den rehabilitering som krävs för att man skall kunna få ett bra liv efter det att man har lämnat sjukvården. Som jag antydde i mitt svar har vi fört en diskussion med Socialstyrelsen. Vi har fört förhandlingar med sjukvårdshuvudmännen om hur man skall kunna utveckla olika typer av samverkan så att man klargör det som vi har sagt ifrån, nämligen att det är kommunerna som är ansvariga för boendet och för den sociala rehabiliteringen, medan landstingen är ansvariga för den medicinska rehabiliteringen. Vi kommer att sätta av pengar så att man kan arbeta med detta under de kommande åren. Det är möjligt att ett pilotprojekt av den typ som My Persson nu föreslår kan vara en väg att pröva. Jag vill dock understryka att jag inte tror att man löser problemet med de brister som redovisas i Socialstyrelsens rapport genom att placera en geriatrisk specialist på varje sjukhem. När det gäller helhetsansvaret är det ingen tvekan om att varje person, varje länk i den här kedjan, har ett ansvar som handlar om att man skall se till de äldres hälsotillstånd. Man har också rätten och skyldigheten att skaffa den läkarkontakt som behövs när man uppmärksammar något som inte är bra.
Fru talman! Låt mig få börja med min "hårdragning" om fem dagars akutsjukvård. Jag har också varit ute väldigt mycket och träffat både äldre och personal. Ofta är personalen inom aktusjukvården något frustrerad. Alltför ofta tvingas man av ekonomiska skäl att skriva tillbaka en gammal människa till sjukhemmet trots att man vet att hon icke är rehabiliterad, utan har fortsatt stora behov av sjukvård. Jag tror trots allt att det stora misstaget vi gjort är att vi säger att alla sjukhem är boenden. De betraktas som boenden där lagom friska äldre människor bor. Men så är det inte alltid. Många sjukhem är visserligen boenden för människor som utifrån sin ålder är lagom friska. Så kan de givetvis förbli, och då räcker de sjukvårdande insatserna, det kan jag hålla med om. Men allt fler sjukhem har en allt större andel - och kommer att få en ännu större andel - av mycket gamla och mycket sjuka människor, ofta demenssjuka. Det är här den viktiga delen med den kontinuerliga läkarkontakten kommer in. Där måste man ha en person med det övergripande medicinska ansvaret på den nivå där läkarkompetensen ligger. Man måste ha det också för personalens skull. Som jag hänvisade till förut är det ofta så att personalen gärna vill slå larm. De slår också larm om exempelvis det vi diskuterade för 14 dagar sedan på ett som jag tycker förtjänstfullt sätt, nämligen misstänkta demenssjuka. Men det är inte lätt att slå larm när det inte finns en ansvarig läkare, och det är inte lätt att få förståelse hos en läkare som kanske är en relativt ung och grön husläkare utan stor erfarenhet av geriatrik för det larm man slår om misstänkt demens. Därför är jag tillbaka till att jag tror att vi måste definiera boendet inom äldreomsorgen mycket klart och se vad de olika boendeformerna har för olika behov av omvårdnad, kanske bara ren service, men när vi kommer så långt också av sjukvård. Jag tyckte mig förstå att det fanns en förståelse från socialministerns sida för detta, och jag tycker det känns riktigt om vi i samförstånd - det är ju meningen med sådana här diskussioner - skall kunna komma fram till någonting. Kanske bör man alltså ha delar av sjukhemsvården sådan som den var tidigare när det faktist handlade om sjukvård för människor som själva ofta inte kan formulera sina behov. Det är där, socialministern, som vi absolut måste ha en fullt geriatriskt kompetent läkare som är ansvarig för alla på sjukhemmet för att inte minst personalen också skall bli hjälpt. Jag undrar om socialministern kunde utveckla detta litet mer. Skulle vi inte kunna gå den vägen och pröva detta innan vi kanske kommer att få en ny utvärdering som pekar på samma brister igen?
Fru talman! Nu skall sjukvårdshuvudmännen, kommunerna och landstingen, tillsammans med Socialstyrelsen och Socialdepartementet försöka under det kommande året, framför allt med hjälp av de resurser som vi kommer att identifiera vid Dagmarförhandlingarna, nå samverkans och samförståndslösningar. Det är möjligt att det är så som My Persson säger, att vissa delar av sjukhemmen - jag tror inte att det är hela sjukhem - kräver att det finns särskild läkarkontakt. Det kommer naturligtvis att variera väldigt mycket över tiden inom en kommun eller delar av en kommun vilka det är som kommer att bo på detta sjukhem. En sak är vi överens om, och det är att systemet med husläkare inte har varit bra för sjukhemmen. Det hade varit betydligt bättre om man hade kunnat ha en enda läkarkontakt. Då kommer detta i konflikt med en annan fråga som vi kanske inte skall diskutera just nu, nämligen att också äldre människor faktiskt har behov av att ha kontakt med den läkare som de kanske haft i åratal innan de kom in på ett sjukhem. Därför tror jag att man skall vara väldigt varsam med generella lösningar för sjukhemsboendet. Man måste ta hänsyn till vad den enskilda äldre boende har för önskemål och synpunkter. Kritiken i Socialstyrelsens rapport koncentreras på bl.a. att man behöver tillgång till läkarkontakter. Det är ingen tvekan om att det behövs mycket större uppmärksamhet när det gäller de äldres hälsotillstånd. Det finns ett mörkertal när det gäller vård och behandling. Vad gäller vård i livets slutskede, som My Persson ännu inte nämnt, vill jag hävda att det inte enbart handlar om den medicinska kompetensen. Här handlar det i väldigt stor utsträckning om vuxenrollen hos den omvårdande personalen, dvs. förmågan och orken att ställa upp och vara den nära person som krävs när äldre människor är i livets slutskede. Det är någonting vidare än just den geriatriska specialistkompetensen. Där tror jag att vi fortfarande har åtskilligt att göra när det gäller att utveckla vårdpersonalens kompetens. Jag tar till mig det My Persson säger. Vi kommer att tillsammans med huvudmännen försöka finna olika typer av lösningar för det här med medicinsk rehabilitering och annan medicinsk utveckling när det gäller de äldre, så att vi får en bra hälso och sjukvård som är den bästa man kan ge gamla människor i Sverige.
Fru talman! Tack, socialministern. Jag tycker att det låter hoppfullt. Jag vill bara lägga in en liten brasklapp. Man har i tre år i diskussioner mellan huvudmän, Socialstyrelsen och departementet försökt hitta lösningar. Jag är litet orolig för att vi står här om ett år och säger att vi nu försökt i fyra år. Jag tycker att vi skall försöka med det praktiska också. Jag skulle vilja nämna några ord om den palliativa vården. Jag vet att även denna vård fungerar mycket bra på vissa sjukhem. Jag tror att det beror på det socialministern var inne på, att vi har en kunnig och hängiven personal. Den palliativa vården har inte så mycket med ekonomiska resurser att göra utan snarare med kunskap och empati. Kunskap är någonting som vi alla kan tillägna oss. Empati är någonting som man får hoppas att var och en som vårdar en döende människa har. Det som vi som politiker kan göra för att den här vården skall bli bättre är att stödja och hjälpa. Låt mig då gå tillbaka till utvärderingen, som jag tycker egentligen är mycket förtjänstfull. Där sägs det att fortbildning och vidareutbildning i denna vårdform, alltså den palliativa vården, efterlystes av praktiskt taget alla som Socialstyrelsens enkät omfattade. Då pekade man också på att man ville ha hjälp med att veta hur man skall stödja de anhöriga. Socialministern har belyst litet grand hur hon ser på dessa frågor. Men kanske är det här någonting där man med hjälp av Socialstyrelsen skulle kunna vidta rätt omgående åtgärder för att vara till stöd och hjälp för personalen. England är ju föregångsland vad gäller den palliativa vården av bl.a. cancersjuka. Där har vi i vårt land lärt oss väldigt mycket om den s.k. hospicevården. Det är en vårdform som är konstruerad så att man har specialkompetens i vården av de svårt sjuka och döende, t.ex. smärtlindring, psykologisk hjälp, anhörigstöd. Vi har tagit till oss den här kunskapen och omsatt den i praktiken på många håll i vårt land. Enligt ÄDEL-utvärderingen framförde många inom personalen önskemål om tillgång till en avdelning av hospicekaraktär på sjukhemmen. Jag vet att vissa sjukhem har försökt med det. Väldigt ofta stupar detta på att man tycker att man saknar specialistkompetensen. Jag är styrkt av Socialstyrelsens utvärdering även här, och jag skulle slutligen vilja, innan jag ber om en synpunkt på detta, återge vad man i utvärderingen, i diskussionsunderlaget för hur vi skall gå vidare för att få all vård bättre för de äldre, säger om den palliativa vården: I vissa kommuner kunde det säkert vara av godo för den svårt sjuka och ett bra sätt att använda kommunens resurser om dessa koncentrerades till någon sjukhemsavdelning av hospicekaraktär. Jag har delvis fått svar här, men jag skulle gärna vilja ha ytterligare några synpunkter. Skulle socialministern kunna tänka sig att även här initiera någon form av vidare försöksverksamhet?
Fru talman! Jag var för drygt ett och ett halvt år sedan och tittade på bl.a. liknande hospiceverksamhet. Jag hade också tillfälle att ta del av det fortbildningsoch vidareutbildningsprogram som man hade. Det är ingen tvekan om att det krävs väldigt mycket av vidareutbildning och kompetensutveckling i meningen personliga samtal med människor som har erfarenhet av att vara närvarande när människor dör, att berätta och beskriva vad som händer. My Persson säger att detta inte har så särskilt mycket med ekonomi att göra. Jag tycker att det var litet förhastat sagt. Om man har en väldigt hårt bantad personalorganisation, så att personalen inte har möjlighet att ta sig tid att sitta och också få avsluta ett sorgearbete, då blir inte heller vården i livets slutskede kvalitativt särskilt bra vare sig för den person som dör, de anhöriga som behöver kontakten eller för den vårdande personalen. Den ekonomiska situationen under de gångna åren i kommuner och landsting har naturligtvis spelat en viss roll för på vilket sätt man har haft möjlighet att utveckla detta. Jag kan inte underlåta att säga att det är bra att My Persson och jag nu är överens om en mängd saker som vi skall ta itu med, både med anledning av att kommuner och landsting är intresserade av att lösa dessa frågor och med anledning av kritiken i Socialstyrelsens utvärderingar. Men jag tror också att det finns ett helt annat intresse för att finna samförståndslösningar. Det har ändå skett en hel del i både landstingsförbund och kommunförbund samt i riksdagen efter valet.

Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag vill att Sverige till fullo skall kunna tillgodogöra sig de kvoter som förhandlats fram inom olika produktionsområden samt det jordbrukspolitiska stödet från EU, bl.a. med inriktning på miljön, och därmed tillse att hela landets jordbruk kan utvecklas. Lennart Brunander har också frågat mig om jag anser att jordbruksnäringen och landsbygden skall drabbas av en särskild straffskatt för att betala medlemsavgiften till EU och vilka konsekvenser jag anser vara acceptabla som en följd av detta. Låt mig inleda med några ord om inriktningen på regeringens livsmedelspolitik. Konsumentens intresse av bra mat till rimliga priser skall dominera livsmedelspoliltiken. Inriktningen av livsmedelspolitiken skall också vara att få till stånd en mer rättvis fördelning av EU-medlemskapets kostnader och intäkter mellan konsumenter, skattebetalare och bönder. Vidare skall det övergripande syftet vara att bidra till en minskning av utgifterna över statsbudgeten till jordbruket och att begränsa jordbrukets negativa påverkan på miljön genom att bl.a. använda miljöavgifterna som ekonomiska styrmedel. Jordbrukets positiva påverkan på miljön bör ökas genom att prioritera åtgärder för landskapsvård och ett bevarande av den biologiska mångfalden. Dessutom bör den svenska livsmedelssektorns konkurrenskraft ökas genom en mer offensiv konkurrenspolitik. Vad avser EU:s livsmedelspolitik är det viktigaste en fortsatt och fördjupad reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, att förstärka livsmedelskontrollen och konsumentskyddet och att förbättra djurskyddet inom unionen. När det gäller frågan om jag vill att Sverige till fullo skall tillgodogöra sig de kvoter som förhandlats fram inom olika produktionsområden kan konstateras att några förslag om ändringar av dessa kvoter inte föreslagits. Om mjölkkvoten har det sagts att den första fördelningen av kvoten skall utgå från ett genomsnitt av produktionen åren 1991 och 1992. Särskild hänsyn skall tas till jordbrukare som har lagt om produktionen till ekomjölk. Den reserv som uppstår skall i första hand tillfalla jordbrukare som nystartat under perioden 1993-1994. Därefter skall kvoter fördelas mellan de jordbrukare som byggt ut produktionen under år 1993. Vad gäller den stödberättigade basarealen, som också kan ses som en form av kvot, bör antalet klasser och produktionsregioner minskas. Det finns alltså inget som hindrar att kvoterna fullt ut utnyttjas. Hur stort utnyttjandet blir är framför allt beroende av jordbrukssektorns förmåga att konkurrera framgångsrikt med producenter i andra länder vid ett medlemskap, och det avgörs av livsmedelsproducenterna själva och deras förmåga tilll anpassning. Så till frågan om att till fullo kunna utnyttja det jordbrukspolitiska stödet med bl.a. inriktning på miljön. Först vill jag då framhålla att Sveriges jordbruk totalt sett kommer att få ökade resurser som EU medlem. Detta gäller också för miljöprogram anknutna till jordbruket, även om de maximalt tillgängliga ramar som står till förfogande för sådana ändamål kanske inte kan utnyttjas i rådande budgetläge. I den kommande budgetpropositionen kommer regeringen att precisera sina förslag till de belopp som Sverige kan ställa till förfogande för delfinansiering. Hur bl.a. miljöstödet bör tillämpas har principiellt beskrivits i proposition 1994/95:75. Vad gäller medlemsavgiften till EU har regeringen i en särskild proposition om budgeteffekter av Sveriges medlemskap i EU redovisat vissa ställningstaganden rörande den svenska avgiften till gemenskapsbudgeten. Av propositionen framgår bl.a. att avgiften till EG-budgeten beräknas till 19,9 miljarder kronor. Vidare framgår det att den totala effekten på den svenska statsbudgeten år 1995 blir en belastning om 22,3 miljarder kronor, om hänsyn även tas till infasningen av avgiften, till inbetalningar till Europeiska investeringsbanken och Europeiska kol och stålgemenskapen samt till förändrade skatteinkomster. Den bestående budgeteffekten beräknas till 20,1 miljarder kronor. Regeringen föreslår att vissa principer skall gälla för finansieringen av ett svenskt medlemskap i EU. Bl.a. skall avgiften och andra kostnader för staten finansieras fullt ut, och de får inte leda till ökat upplåningsbehov. Vidare får statens samlade utgifter för administration inte öka på grund av medlemskapet. Dessutom skall de nationella åtaganden som krävs för att få bidrag från gemenskapsbudgeten finansieras med redan anvisade medel inom de departementsområden dit stödet är riktat. Regeringen har den 22 november redovisat förslag till hur Sveriges EU-avgift skall finansieras. Förslagen har så långt möjligt koncentrerats till sektorer som blir bidragsmottagare från EU eller till områden som i andra avseenden särskilt gynnas av medlemskap. För jordbrukets del innebär regeringens förslag särskilt bl.a. att fastighetsskatt skall tas ut med 1,7 % av jordbruksvärdet och 0,5 % av skogsbruksvärdet av lantbruksfastigheten.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Hennes svar borde egentligen ha kommit före folkomröstningen, eftersom det i mycket berör frågan om ett svenskt EU-medlemskap. Jag tycker att det var synd att så inte blev fallet. Svaret gör mig bekymrad, eftersom det visar att regeringen, vänligt uttryckt, inte bryr sig särskilt mycket om det svenska jordbruket och den svenska landsbygden. Jag skulle litet mera brutalt uttryckt kunna säga att regeringen tycks vara fientligt inställd till de svenska jordbrukarna och den svenska landsbygden. Det visar också litet grand på en felaktig utveckling utifrån det som stod på valsedeln när vi röstade om ett EU-medlemskap. Vi röstade då med utgångspunkt i ett godkännande av det förhandlingsresultat som den svenska regeringen och svenska folket har lyckats förhandla fram med EU, men det lämnade svaret innebär ett avsteg från det. Jag vill också peka på den syn som redovisas på de delar av Sverige som skulle få ett bättre stöd genom det framförhandlade avtalet med EU, nämligen hela södra och mellersta Sverige, som har många små jordbruk men som inte i alla lägen har särskilt bra förutsättningar för jordbruksdrift. Jordbruken där skulle ha fått en förbättrad situation men kommer nu att få ett försämrat läge. Förhandlingsresultatet gav faktiskt möjligheter för det svenska jordbruket att få ett lyft i detta avseende. Jordbruksministern talar om livsmedelspolitik, och livsmedelspolitiken innefattar dels konsumentpolitik, dels jordbrukspolitik. Vi ser inte särskilt stora spår av konsumentpolitik i de förslag som hittills har framlagts. I svaret nämns företeelser i unionen, men vad jag har frågat om är hur utfallet kommer att bli för den svenske jordbrukaren och även för den svenske konsumenten. Jordbruksministern säger att kvoterna kommer att användas. Ja, det är möjligt, och vi kommer när vi i jordbruksutskottet behandlar dessa att säga att detta måste vara målsättningen. När det gäller mjölkkvoterna är det dock tveksamt hur det kommer att bli. Med den konstruktion som regeringen nu angivit och som den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen så småningom kommer att rösta igenom är det inte alls säkert att så kommer att bli fallet. Det är ett svek både mot bonden och mot den svenska konsumenten. Eftersom de svenska livsmedlen har så hög kvalitet, bör man se till att i första hand dessa kommer fram till den svenska konsumenten. Jordbruksministern gör ett litet nummer av ekomjölken, och vi är överens om att kvoten för ekomjölken skall bli så hög som behövs. Det kommer att bli resultatet av riksdagens behandling av frågan. Det handlar inte om några stora mängder. Grunden för denna är den målsättning som angivits för det ekologiska jordbruket. Jag väckte förra året en motion som antogs av riksdagen, och den ligger nu till grund för arbetet på denna punkt. Regeringspartiet har i en motion och också i proposition 75, som jordbruksministern hänvisar till, tagit avstånd från en del inslag i det framförhandlade resultatet och i de förslag som den gamla regeirngen lade fram, nämligen på miljöområdet. Man avsäger sig möjligheten att använda miljöstöden, framför allt i södra men också i norra Sverige, och det kommer att ge negativa konsekvenser för jordbruket inom alla de berörda områdena. Detta kommer också att ge betydligt mindre pengar till Sverige. Av de 2 miljarder kronor som regeringen prutar bort skulle mer än 1 miljard kronor ha kommit som en delbetalning från EU. Detta blir mycket negativt för det öppna landskapet. Det blir negativt för den biologiska mångfalden, eftersom vallodlingen försvinner inom dessa områden. Det blir över huvud taget negativt för jordbruket, för människorna och för den levande landsbygden, som jordbruket är en viktig förutsättning för. Jag skulle vidare vilja ställa följande fråga till jordbruksministern: Kommer det över huvud taget att bli något av stödet till de mindre gynnade områdena i södra Sverige, dvs. LFA-syd? Det ges inte några besked i denna fråga, vare sig i jordbruksministerns svar eller i proposition 75, som jordbruksministern hänvisade till. Jag skulle avslutningsvis vilja ställa ytterligare några frågor till jordbruksministern. Landsbygden står och faller med jordbrukets förutsättningar. Skall hela Sverige leva, jordbruksministern? Är det meningen att det skall göra det i fortsättningen? Vi har ett socialt viktigt system i avbytartjänsten, som nu också aviseras försvinna. Är det rimligt i en situation där vi vet att jordbruket har bekymmer? En sista fråga så här inledningsvis. Jordbruksministern beskrev också EU-avgiften som jordbruket och skogsbruket skall betala. Den utgör 7 % av den totala EU-avgiften, men jordbruket och skogsbruket har bara 0,5 % av det skatteunderlag som finns i Sverige. Är det rimligt att dessa näringar skall ta ett ansvar för EU-avgiften som är mångdubbelt större än deras andel av ekonomin?
Fru talman! Den frågeställning som Lennart Brunander har tagit upp är mycket högaktuell för närvarande, när vi behandlar de här viktiga ärendena i utskottet. Det är alldeles uppenbart att en stor förändring är på gång inom svensk jordbrukspolitik, som tidigare har genomgått ganska dramatiska förändringar under den senaste tioårsperioden. Det som nu för många har setts som väldigt viktigt är att svenskt jordbruk får en bättre planeringsmöjlighet för framtiden. Det har varit alltför ryckigt, och det finns ju förklaringar till detta genom de olika faktorer som har inverkat på jordbrukspolitikens utformning. 1990 års beslut var en kompromiss. Det var ett avbrott mot den tidigare förda jordbrukspolitiken i syfte att avreglera, marknadsanpassa, minska överskottsproduktionen och dessutom skapa lägre kostnader när det gällde t.ex. överskotten. Sedan vet vi alla att de intentioner som vi hade inte har riktigt kunnat uppfyllas i och med att GATT förhandlingarna försenades mycket kraftigt och vi därför aldrig kunde göra den avstämning av gränsskyddet som var planerad när GATT-rundan var klar. Dessutom kom medlemsansökan till EU, och det gjorde att själva omställningspolitiken i grunden förrycktes genom att den gick i stå. Det har då skapat vissa problem. Den förra regeringen fullföljde ambitionerna inför EU-anslutningen genom att söka anpassa jordbrukspolitiken till vad som skulle komma att gälla. Sedan är det självklart att det finns mycket att säga om EU:s jordbrukspolitik. Det skall vi kanske inte göra nu, men det är klart att en långsiktig förändring är på gång. Det gäller då framför allt från svensk sida vikten av att svenska producenter, svensk livsmedelsindustri, får chansen att konkurrera på någorlunda lika villkor. Många har sett väldigt positivt på detta, att man för första gången verkligen får den chansen, att man också nu för första gången får tillgång till en öppen stor marknad, med samma möjligheter inte minst för svensk livsmedelsindustri. Det blir slut på EU ländernas dumping på den svenska marknaden som fullständigt riskerar att förrycka möjligheten för svenska producenter att hävda sig. Det blir också tryggare avsättning av produkter på skogssidan, och det blir förbättrade möjligheter att stötta upp mindre gynnade områden. Det som då är väldigt intressant i sammanhanget här är att statsrådet klart har sagt ut att man skall utnyttja de kvoter vi förhandlat oss till fullt ut. Mera oroande är att statsrådet och departementet inte tycks vara inriktade på att fullt ut utnyttja möjligheterna vad gäller miljöstödet och stöd till mindre gynnade områden. Det motiveras i viss utsträckning genom att man inte heller fullföljer den gamla principen om att arealersättningarna skall följa produktiviteten i områdena fullt ut, utan man har eftersträvat utjämning mellan områdena. Det innebär allvarliga avbrott när det gäller den gamla planeringen, att det skall vara ett samband mellan produktionsmöjlighet och stödnivå. Det har då motiverats av att själva arealstöden är ersättning för lägre priser.

Det var ju inte meningen, och som jag ser det kan det skapa en allvarlig spänning mellan norr och söder, mellan skogs och mellanbygd och slättbygderna. Det är första gången det inträffar i Sverige, och jag vill då fråga statsrådet om man inte är beredd att inse risken av dessa faktorer. Sedan något om finansieringen av EU medlemskapet. Det ger ökad tillväxt, sänkta räntor, ökad konkurrens och därigenom sänkta priser som gynnar alla - konsumenter, producenter, skattebetalare och bidragstagare. Vissa får alltså ökad ekonomisk nytta genom större bidrag, andra får det genom lägre priser eller genom tillgång till större marknader. Det är inte rimligt att peka ut någon grupp som mera gynnad än någon annan, och jag tycker att det är mycket olyckligt att man från departementets sida gör detta. Jag vill gärna ställa frågan: Varför gör man detta utpekande?
Fru talman! Om vi blickar tillbaka litet grand i historien bara några månader kan vi se hur jordbrukets organisation, LRF, var en väldigt ivrig tillskyndare av ett EU-medlemskap, med motivet att det skulle vara till fördel för Sveriges bönder. Det var väl ingen som kunde undgå att läsa de stora affischer som fanns runt om i landet. LRF var i själva verket en av de största finansiärerna av ja-kampanjen. Det är heller ingen hemlighet att när vi socialdemokrater vann valet redovisade vi mycket tydligt två saker: För det första att de som fick gott av medlemskapet, de som skulle få tillbaka pengar genom medlemskapet, skulle i större utsträckning än andra få vara med om att betala det. Det är ingen tvekan om att vi därvid även avsåg bönderna.

Detta redovisades före valrörelsen, under valrörelsen och i folkomröstningskampanjen av både ja och nejsidan inom det Socialdemokratiska partiet. Så det kan inte ha varit någon hemlighet för vare sig Centerpartiet eller Moderaterna att det var på det viset. Det var heller ingen hemlighet för bönderna, för jag var ute i många debatter och höll många föredrag där jag redovisade det här. Trots detta ansåg tydligen LRF att det var så viktigt för Sveriges bönder att Sverige skulle bli medlem att man fortsatte att driva en ja-kampanj. Det måste ändå tolkas på det sättet att trots de pålagor som vi aviserade ansåg man att ett EU-medlemskap skulle vara gynnsamt för svenskt jordbruk. Så några svar. Lennart Brunander frågade: Hur blir det med LFA Syd? Ja, vi kommer att ha ett sådant stöd.Vi kommer också att ha ett miljöstöd. Vi har aldrig sagt att det skall upphöra eller att det inte skall finnas. Vad vi nu diskuterar och vad som kommer att framgå av budgetpropositionen är storleken - nivåerna - på stödet. Vi är i den situationen att vi har ett budgetunderskott på ca 201 miljarder, en statsskuld på 1,2 biljoner och ränteutgifter på 121 miljarder varje år. Vi gick till val på löftet eller hotet - vi ser det som ett löfte - att under perioden vidta sådana åtgärder att statsskuldens utveckling 1998 inte skall vara uppåtgående. Det betyder att alla får vara med och bära bördorna. Det betyder att vi i den budgetprocess som just nu sker sitter och diskuterar om vi har råd att ta emot de framförhandlade stöden på miljöns område till fullo. Har vi råd att ta emot resultatet av förhandlingarna på LFA-området till fullo? Svaret på de frågorna kommer i budgetpropositionen. Men redan nu kan man konstatera, precis som vi gjorde i valrörelsen och i kampanjen inför folkomröstningen, att vi inte kommer att ha råd att fullt ut ta emot de pengar som är framförhandlade. Den borgerliga regeringen hade tydligen de här pengarna. Jag vet inte hur man hade tänkt sig att finansiera. Ni gav inte uttryck för hur ni hade tänkt att finansiera medlemsavgiften. Lennart Brunander frågar hur det går med Norrlands inland. Vi har lagt fram ett förslag, och vi kommer att precisera det ytterligare, som är något bättre än det som den borgerliga regeringen lade fram. Det gäller litet mer pengar. Vi vill att man skall uppnå en kostnadsteckningsgrad som är jämförbar med den man uppnådde 1990. Ingvar Eriksson pratar om ryckighet i politiken. Det är bara att instämma i det. Vi var överens 1990, men sedan ryckte det till. Ingvar Eriksson har själv förklarat att han ser GATT och EU som orsaker till det. Vi socialdemokrater ville ha en annan politik, och det blev också strid om jordbrukspolitiken under de tre åren. Ingvar Eriksson tar också upp den stora marknad som svenskt lantbruk nu får tillgång till. Det var också ett argument i folkomröstningskampanjen. Det var viktigt med ett ja därför att man i och med ett medlemskap skulle få tillgång till en stor marknad. Nu kommer man att få tillgång till denna stora marknad. Jag är övertygad om att många bönder kommer att klara konkurrensen bra. Vad man framför allt måste inrikta sig på är att sälja och exportera de varor vi kan konkurrera med. Det handlar då inte om bulkvaror utan om vissa nischprodukter som vi är betydligt bättre på än många av unionens nuvarande länder. Ingvar Eriksson tar upp frågan om konkurrensen med Danmark. Det är bara att konstatera att handeln med spannmål mellan unionsländerna hittills är relativt begränsad. Det finns heller inte någon enhetlig politik. Det finns ingen enhetlig bonde i EU, utan det är olika i olika unionsländer.
Fru talman! Margareta Winberg säger att bönderna var för EU. Det visar sig nu att det nog var ganska klokt. Vid ett medlemskap är man något mindre beroende av den socialdemokratiska jordbrukspolitiken, som är ganska negativ. Den kan inte slå igenom fullt ut på det sättet, för det finns ändå vissa regler som måste följas. Visst är det ont om pengar. Det vet vi alla. I det läget måste det vara bra dumt att inte ta emot de pengar som vi har möjlighet att få in i den svenska ekonomin från EU. De pengar vi får genom att satsa på jordbruket tillför ju den svenska ekonomin mer resurser. De hamnar så småningom, efter olika kringelvägar, i statens kassa genom moms och skatt och annat. Här kan jag använda det gamla bevingade uttrycket om att snålheten bedrar visheten. Det fanns en tro på att jordbruket skulle få det bättre. Men den politik som Socialdemokraterna nu tycks föra är inte bra. Jag säger tycks, för vi ser inte hela sanningen än. Vi ser fragment av politiken och inriktningen på den. Man tar nu bort större delen av miljöstödet. Det var på 2,8 miljarder totalt sett. EU finansierar drygt hälften. EU finansierar litet mer än hälften i norra Sverige även vad gäller detta stöd. Stödet trappas nu ned så att det kanske blir mindre än en miljard kvar. Man lägger på fastighetsskatter, tar bort finansieringen av avbytartjänsten osv. Summan av allt detta får mig att tro att det faktiskt blir sämre för jordbruket nu när vi kommer in i EU än vad det var förut. Inriktningen i det svenska jordbruket under senare år har varit att man skulle klara sig genom att situation blev bättre om vi kom med i EU och fick en större marknad. Om de förslag som Socialdemokraterna lägger fram går igenom blir det troligen inte så. Medan jag tänker på det skulle jag vilja fråga någonting om skogsbruket. Det har sagts länge att det skall finnas en skogsbruks eller skogsvårdsavgift för jordbruket. Nu blir det en fastighetsskatt på 0,5 %. Kommer den andra avgiften också på, så att det blir 1 %? Då blir det ännu värre. Margareta Winberg säger återigen att man tänker satsa mer på Norrland. Det är en sanning med modifikation. Det regeringen har gjort är att man har plockat in de arealstöd för spannmålsodling som ligger i botten. De räknade inte den gamla regeringen med. Socialdemokraterna har räknat med 315 miljoner som egentligen inte hör dit. Därför är den redovisningen felaktig. Den nya inriktningen på arealstöden gör att det är kustlandet och inte inlandet som vinner.
Fru talman! Statsrådet säger att man fullt ut redovisat sina ambitioner inför ett eventuellt regeringsövertagande. Det är jag beredd att hålla med om, för jag har själv varit i debatt med fru statsrådet tidigare i sommar. Det hedrar i och för sig att man står fast vid en uppfattning man har. Men vi har ändå känt en viss förhoppning om att statsrådet och den nya regeringen skulle inse realiteterna när man nu kom i denna ansvariga ställning. Det har man uppenbarligen inte riktigt gjort. Som jag sade inledningsvis skapar man en motsättning mellan norr och söder och mellan skogs-, mellan och slättbygd genom det sätt att tackla problemen som man nu har aviserat och föreslagit. Vi har fortfarande visst hopp om att regeringen skall komma fram till ett nytänkande och en mer realistisk syn. Det gäller nu verkligen att ta vara på Sveriges möjligheter på denna nya marknad, som vi har samma uppfattning om. Den kan skapa möjligheter. Men det gäller att inte belasta näringen - i detta fall livsmedelsindustrin och lantbruket - så att man dämpas i sin ambition och sin framtidstro. Det är ju det som är så viktigt om vi skall kunna ta vara på de möjligheter Sverige behöver för att komma till rätta med de stora problem vi har - inte minst med våra statsfinanser. Det är oerhört viktigt. Det gäller också frågan om medlemsavgiften. Socialdemokraterna har uppenbarligen helt inriktat sig på att medlemskapet inte ger något plus. Vi tror att ett viktigt syfte med Sveriges anslutning till EU är att öka landets ekonomiska tillväxt. Bara en liten ökning årligen skapar ju väldigt bra finansieringsmöjligheter - också vad gäller medlemsavgiften. Om man får en stabilisering av den ekonomiska situationen kan man räkna med en räntesänkning, vilket inte minst bidrar till att sänka kostnaderna i produktionen och öka konkurrenskraften. Detta tar vi på den borgerliga sidan in i vårt koncept. Vi har tydligen en helt annan framtidstro än regeringen i detta sammanhang. Det finns också en dynamik i en ökad framtidstro som vi tror bidrar till att skapa bättre förutsättningar - inte minst för denna del av vårt näringsliv, liksom för andra delar av vårt näringsliv. Jag vill till sist fråga varför ni har denna negativa syn. Det behövs ett nytänkande också inom socialdemokratin. Vi hoppas på och förväntar oss litet mer besked om detta här i dag.
Fru talman! Även Miljöpartiet, som står utanför blockpolitiken, har engagerat sig mycket i jordbrukspolitiken. Det är ett av de områden som vi anser viktigast för miljön. Miljöpartiet var inte överens om 1990 års jordbrukspolitiska beslut. Det fanns två vägar att välja mellan. Vi ansåg att man skulle ta chansen att välja den väg som skulle kunna leda till ett resurssnålt och på sikt ekologiskt lantbruk. Vi menade att spannmålsöverskottet skulle minskas genom att minska intensiteten i odlingen i stället för att minska arealen, dvs. vi skulle producera mindre per hektar. Då skulle vi också kunna minska användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det känns litet grand som om vi nu står inför samma valmöjlighet igen. Antingen ser vi till att vi nu får till stånd en utveckling som leder till ett resurssnålt jordbruk eller också har vi kvar det konventionella jordbruket som vi vet ofta medför miljöproblem på grund av användningen av konstkväve och bekämpningsmedel. Vi menar att det nu finns en möjlighet att välja väg genom de miljöstöd som det finns möjligheter att få vid inträdet i EU. Miljöstöden är alltså uppbyggda som ett LFA-stöd till områden som har mindre förutsättningar för ett konventionellt lantbruk, framför allt spannmålsodling. Där kan man få stöd till vall och bete. Det ger också stöd till ett resurssnålt brukande, dvs. om man minskar användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel har man möjlighet att få ett visst stöd. Det finns en stor samsyn inom lantbruket i dag om att vi måste anträda den här vägen. Det är en väg som leder till ett resurssnålt och mer ekologiskt inriktat lantbruk där kretslopp blir något naturligt. Det är det ju inte i dag i lantbruket, framför allt inte på de slättgårdar där man bara har spannmålsodling. Det verkar som om socialdemokraterna förfäktar den åsikten att man skall ta bort miljöstöden. Detta skulle kunna leda till en utveckling som vi tycker är mycket oroande. Många inom det konventionella lantbruket är överens med alternativodlarna om att vi måste anträda den vägen. Därför anser vi att dessa stöd skall finnas kvar som en möjlighet i Sverige. Tillsammans med både Naturskyddsföreningen och alternativodlarna ser vi med stor oro på att den utvecklingsvägen inte väljs. Vi menar att den jordbrukspolitik som socialdemokraterna ibland förfäktar innehåller motsättningar. I det förslag som nu föreligger vill man bevara ett musealt lantbruk på vissa områden genom stöd till landskapsvård och NOLA, men man accepterar samtidigt den konventionella jordbruket som egentligen är grunden till att vi börjat få en allt mindre biologisk mångfald. Om vi väljer den andra vägen, att minska användning av bekämpningsmedel och konstgödsel, återskapar vi biotoper så att den biologiska mångfalden ökar på ett naturligt sätt. Vi anser att det på lång sikt skulle leda till ett betydligt bättre tillstånd. Vi delar alltså inte socialdemokraternas syn på en återgång till 1990 års politik. Vi anser att det med miljöstöden finns förutsättningar att få in det svenska lantbruket på en mycket positiv väg och även på en positiv väg när det gäller konkurrensen på lantbruksprodukter i EU. Vi tror att Sverige har stora och bra möjligheter att exportera livsmedel, och då skall det vara livsmedel av bra kvalitet som ofta är ekologiskt odlade. Det finns en efterfrågan på det. Faktum är att efterfrågan på ekoprodukter är så stor att vi importerar sådana till Sverige i dag. Det skulle egentligen inte vara nödvändigt, men det är nödvändigt därför att många konventionella odlare saknar det stöd som de behöver för att våga ta steget över från ett konventionellt lantbruk till ett ekologiskt. Det är inte så enkelt att lägga om sin drift. Om vi t.ex. tittar på produktionen av ekomjölk i Sverige vet vi att det finns många gårdar som gärna skulle vilja lägga om till ekomjölkproduktion men som inte kan eftersom det inte finns tillgång till fodersäd som är KRAV-odlad i Sverige. För att vi skall få i gång den produktionen gäller det att med hjälp av stöd få många spannmålsodlare att börja odla ekologiskt odlad fodersäd. I det socialdemokratiska förslaget sägs det att för att få stöd till alternativ ekologisk odling skall man lägga om hela gården. Vi menar att det är ett effektivt sätt att stoppa utvecklingen. I dag finns det inte avsättning för så mycket fodersäd att många stora spannmålsgårdar skulle kunna lägga om hela driften. Men det är viktigt att man i alla fall lägger om vissa arealer. De socialdemokratiska farhågorna att det blir de sämsta arealerna har jag svårt att förstå. Det viktigaste är att konventionella bönder börjar lägga om och tänka annorlunda. Vi tror att vi då kan få i gång en utveckling som på sikt kommer att innefatta allt större arealer. Vi kommer alltså att yrka avslag på den motion som vi så småningom skall behandla där socialdemokraterna lägger upp riktlinjerna för den framtida politiken. Vi menar att vi verkligen skall se till att utnyttja de stöd till t.ex. ekonomisk bärkraft, resurshushållningsprogram och ekologisk odling som finns inom EU och som kräver nationell delfinansiering. Vi i Miljöpartiet kan mycket väl tänka oss att höja miljöavgifterna både på konstgödsel och bekämpningsmedel. Då kan vi få råd med detta. Vi får in pengar från lantbruket. Vi kan helt enkelt se till att få in pengar från de konventionella odlarna som använder mycket konstgödsel för att kunna stödja de odlingsformer som är mindre intensiva och som så småningom leder till en ekologisk odling. Jag hoppas att socialdemokraterna kan tänka om i den här frågan.
Fru talman! Låt mig börja med det Gudrun Lindvall sade. Det sista hon sade om att Miljöpartiet kan tänka sig att höja avgifterna ytterligare för att få råd med detta låter ju miljövänligt och bra. Det finns dock ett slags punkt där det blir för dyrt för lantbruket och där man faktiskt kommer att fortsätta att använda handelsgödsel och bekämpningsmedel trots att vi höjer avgifterna. I förhållande till den tidigare regeringen har vi höjt avgifterna. Den genomförde ju också en höjning, men vi har höjt dem ytterligare ungefär tre gånger så mycket. Vi tror att den här punkten ligger där någonstans. När det gäller den tidigare regeringens program, t.ex. bärkraftsprogrammet, var vi inte alls säkra på att få igenom det i EU på grund av att det inte var förknippat med särskilt stora miljövillkor. Det förvånar mig mycket att Miljöpartiet är berett att stötta det. Vi har gjort om den tidigare regeringens miljöprogram till tre delprogram. Det handlar om landskapsvårdsstöd, NOLA och ekologiskt jordbruk. När det gäller den ekologiska produktionen betyder det att vi har förhoppningar om att kunna nå upp till det mål som riksdagen i full enighet fattade beslut om i våras, nämligen 10 % före sekelskiftet. Det betyder en kraftig ökning av pengarna till dem som vill gå över till ekologisk produktion. Man får ju självfallet fundera på hur det skall gå till att lägga om hela gården. Vår tanke är inte att man från ett år till ett annat skall göra det. Tanken är att man skall förbinda sig att genomföra detta på några års sikt. Ingvar Eriksson inledde med att säga att han för sin del hade uppfattat vår redovisning. Det var bra att få höra. Det är bra om han säger det till t.ex. Centerpartiet. De har inte uppfattat den. Det kan man läsa i tidningarna de senaste dagarna. De verkar mycket förvånade och nästa yrvakna när de konstaterar: Oj, var det så här det skulle bli. Det hade vi inte hört ett ord om. Berätta gärna detta för de tidigare regeringsbröderna i Centerpartiet! Sedan uppmanar han mig att inse realiteterna. Det är just det vi har gjort. Vi har insett realiteterna. Vi har insett att vi har ett budgetunderskott och en statsskuld som är förfärande stora. Vi har insett att om inte de grupper som fick bära stora bördor under den borgerliga regeringen skall drabbas ytterligare måste också jordbruket ta sin del av det ekonomiska ansvaret i den situation som vi befinner oss i. Ingvar Eriksson säger också att vi måste stabilisera den ekonomiska situationen. Då måste jag ställa en motfråga: Hur skall det gå till? Ni var inte något vidare på det själva när ni mer än fördubblade statsskulden under era tre år vid makten. Vilka alternativa vägar finns det nu enligt er mening? Det vore intressant att få höra. Hur vill ni finansiera medlemsavgiften? Även om också regeringen tror att det på sikt kan finnas fördelar med ett EU medlemskap är det i dagens situation vi befinner oss. Det är nu vi skall börja betala om någon månad, och då måste pengarna fram. Vi har sagt att vi vägrar att låna pengar, och vi vill inte skära i den sociala sektorn för att finansiera medlemskapet. Hur skall man då få fram pengarna? De måste åtminstone på kort sikt fram. Vi är överens om att det finns en möjlighet till konkurrens och export. Jag kan för min del lova att göra mitt yttersta för att svensk mat, den goda och bra svenska maten, skall kunna lanseras utomlands, och jag har redan påbörjat det arbetet. Jag har deltagit i en livsmedelsmässa i Paris, och jag kommer snart att åka till Berlin, för att lansera bra svenskproducerad mat. Med den växande miljörörelse och den växande insikt som givetvis också finns ute bland folket unionen kommer man att vilja köpa vår mat. Jag har redan haft en diskussion om det med industrin, och vi skall tillsammans göra vårt yttersta för att detta skall kunna bli verklighet. Lennart Brunander säger att det är dumt att inte ta emot pengar som tillförs den svenska ekonomin. Det är bara det att vi måste också hitta medfinansieringen. Det är inte sant som Lennart Brunander säger att det i själva verket blir en förtjänst, eftersom man köper saker och det blir moms och liknande. I så fall skulle vi göra klokast i att dela ut en massa pengar till svenska folket. Människor köper ju så mycket, och då får vi egentligen tillbaka pengarna. Det är ett resonemang som inte håller. Det tycker jag att både Lennart Brunander och LRF, som använder precis samma tema, borde inse. Både Lennart Brunander och Ingvar Eriksson efterfrågar en framtidstro. Jag har självfallet en vision om svenskt jordbruk. Jag tror på svenskt jordbruk. Jag tror att vi har goda förutsättningar att i denna situation vara duktiga och konkurrera. Jag kan återkomma till detta sedan.
Fru talman! Det är bra, Margareta Winberg, att vi har en jordbruksminister som tror på svenskt jordbruk och vill hjälpa till att föra ut våra produkter. Men då får man inte först slå ihjäl det. Det skall ha möjlighet att producera, så att man har något jordbruk att tycka om. Det är tyvärr så att jordbruket inte har den fantastiska lönsamhet att det finns förfärligt mycket att ta. Därför kan man inte hantera dessa frågor riktigt hur som helst. När det gäller finansieringen av avgiften har Margareta Winberg här och även tidigare sagt att de som tjänar på ett EU-medlemskap skall betala. Men de förslag som den socialdemokratiska regeringen nu lägger fram innebär de facto att jordbruket kommer att förlora på det. Då är det inte särskilt rimligt att det skall betala för att vara med om något som det förlorar på. Det stämmer heller inte överens med det som ni har sagt före omröstningen. Nu kan man säkert räkna fram sifforna på olika sätt. Men man tar ändå bort 2 miljarder på miljöprogrammet. Det är i sig en märklig företeelse från ett parti som säger sig vilja värna om miljön och skapa förutsättningar för en bättre utveckling av miljön. Man borde ju i stället se till att pengarna används på ett bra och riktigt sätt så att vi får en bättre miljö och förutsättningar för att skapa en sådan. Det är inte nog med det. Som jag tidigare sade lägger man på ytterligare pålagor. När man räknar fram det hela blir det faktiskt ett minus. Sedan till frågan om de pengar som kommer in i landet. Det är väl ändå så, att om man får mer pengar utifrån är det ett plus. Det är inte att likställa med att dela ut pengar som man redan har. Det är en väldig skillnad. De pengar som kommer utifrån är ett plus för den svenska ekonomin. Det är inte nödvändigtvis omedelbart ett plus för den svenska statskassan. Det är det inte, eftersom det kräver en medfinansiering. Men efter en tid kommer naturligtvis pengarna svensk ekonomi och även statskassan till godo. Det handlar här om, som jag tidigare sade, att snålheten bedrar visheten. Man kan också fundera över - och jag fick förresten inte något svar på min fråga om detta - att jordbruket och skogsbruket är en förhållandevis liten del av den svenska ekonomin om man tittar på vilka inkomster som sektorn har. De utgör 1,5 % av skatteunderlaget. Men ändå skall man stå för 7 % av EU avgiften, vilket också ter sig mycket orimligt. Det finns naturligtvis många åsikter om arealstödet. Men det man nu tänker sig - tre klasser, eller om det nu blir en klass - är för litet. Elva klasser är inte nödvändigt. Vi har erbjudit oss att gå ner i antal, men socialdemokraterna har inte velat diskutera det. Vi får återkomma till det senare.
Fru talman! Visst har vi uppfattat Socialdemokraternas redovisning. Det var inte minst det som gjorde ambitionen att komma med i EU så angelägen. Oavsett politisk uppfattning bland EU:s politiker har man en bättre och positivare grundsyn till modernäringen och till livsmedelsindustrin. När det sedan gäller statsskulden är det självklart att vi liksom tidigare har ambitionen att minska underskotten och stabilisera ekonomin. Vi ställer upp på principen att statens upplåningsbehov inte får stiga. Vi stöder också ambitionen att förhindra en ökning av statens utgifter för administration. Det är givet att vi också har en strävan att täcka utgifter för medlemskapet. Det får ske över statsbudgeten genom prioriteringar och omprioriteringar. Det är en grundläggande finanspolitisk princip att skatter inte skall vara specialdestinerade till särskilda utgiftsändamål. Denna grundtanke präglar enligt vår mening också, som framgår av propositionen, uppbyggnaden av EU:s gemenskapsbudget. Det är väldigt viktigt att vi inser detta och inte hämmar möjligheterna för vårt näringsliv att utnyttja de nya stora möjligheter till expansion och utveckling som EU-medlemskapet ger. När det gäller gödselavgifterna är, som statsrådet säger, gränsen nådd. Den är mer än nådd. Man kan inte ens motivera de nya avgifterna med hänsyn till miljöintresset och de effekter som gödseln har på miljön. När man ändrar antalet områden för arealstödet från elva till tre riskerar man att skapa alltför liten spännvidd mellan olika områden beroende på produktiviteten från marken. Det är onekligen så att risken är uppenbart stor att vi får en kapitaliseringseffekt på mindre goda marker, och då höjs värdet på den marken. Det kanske t.o.m. går så illa att bönder i de delarna plöjer upp vallar som är mijövänliga, sår spannmål, och vi får nya miljöproblem och en dålig avkastning. Det kan inte vara rimligt att politiken leder till sådana effekter. Vi menar att det är lönsamt för statskassan att fullt ut utnyttja de möjligheter till återflöde från EU-kassan som finns. Vi kan inte förstå att inte Socialdemokraterna inser den dynamiska effekten som detta återflöde kan ge. Chansen finns fortfarande till förändringar i positiv riktning. Jag vädjar till statsrådet att ge nya mer positiva signaler till uppdragsgivarna i jordbruksutskottet så att vi skall kunna sy ihop det för Sveriges bästa.
Fru talman! Detta blir mitt inlägg, eftersom jag höll på att missa debatten. Vad gäller miljöavgifterna föreslår Miljöpartiet att konstkväveavgiften höjs till 5:60 kr. Vi har räknat på detta. I det förslag som Socialdemokraterna har att dela in arealstödet i tre klasser är det lägsta arealstödet nästan 1 800 kronor. Om vi höjer konstkväveavgiften till 5:60 kr tar vi tillbaks ungefär en tredjedel av det bidraget. I dag finns det inte någon inom bondeorganisationen som tror att spannmålspriset kommer att sänkas vid ett inträde i EU. Det innebär att kostnaden för mycket av det som Socialdemokraterna kritiserar EU för, nämligen stora bidrag, skulle vi i detta fall kunna få in genom miljöavgifter. Vad beträffar programmet för ekonomisk bärighet och stödet till resurshushållningsprogrammet finns ett utarbetat förslag som heter Förstärkta miljöinsatser i jordbruket. Där satt både Naturskyddsföreningen och alternativodlarna med. Det måste vara mycket besvärande för Socialdemokraterna att dessa organisationer inte stöder det socialdemokratiska förslaget vad gäller miljöstöd till jordbruket. De stöder det borgerliga förslaget, eftersom de anser att det förslaget var mycket väl genomarbetat och att det fanns möjlighet till utveckling. Det ekonomiska bärkraftsprogrammet ger stöd till vall och bete i något som kallas för miljöstöd nord och miljöstöd syd. De områden som får stöd har ofta natur som vi vill bevara. Kulturmarkerna finns där. Det finns en fauna och framför allt flora som vi anser måste bevaras. Genom att man utnyttjar det ekonomiska bärkraftsprogrammet gynnas precis de områden som av biologiska skäl behöver skydd och hjälp. Jag kan hålla med om att det skulle kunna finnas mycket i resurshushållningsprogrammet som skulle kunna skärpa miljökraven. Det föreslås också i Miljöpartiets motion. Jag förutsätter att vi kommer att kunna återkomma till detta. Det viktiga i dessa program är att de ger en förutsättning för utveckling. Inte ens Alternativodlarnas riksförbund tror att målet att 10 % av arealen skall vara ekologiskt odlad år 2000 är möjligt att nå med det socialdemokratiska förslaget. Det är en åsikt som miljöministern måste lyssna noggrant på. Om de ekologiska brukarna anser att det inte är möjligt att nå detta mål med det socialdemokratiska förslaget måste man tänka om. Det socialdemokratiska förslaget konserverar det nuvarande lantbruket. Man stöder indirekt det konventionella lantbruket samtidigt som man säger sig vilja sätta igång en utveckling mot ett ekologiskt lantbruk. Jag tror inte att det blir möjligt med det socialdemokratiska förslaget. Jag hoppas verkligen att ni ser över möjligheten att öka stödet till vall och bete i det vanliga jordbruket. Det är där stöden behöver sättas in, så att de som i dag odlar börjar använda mindre av insatsmedel.
Fru talman! Kära meddebattörer! Om vi hade hur mycket pengar som helst skulle jag kanske kunna förstå er argumentering. Nu är ju situationen den att pengarna är slut. De är slut flera gånger om, eftersom vi har lånat så mycket under flera år. Vi har ett årligt budgetunderskott på 201 miljarder och en statsskuld på ungefär 1,2 biljoner. Det är inte möjligt att öka stödet till en grupp i samhället när andra grupper - löntagare, handikappade, sjuka och arbetslösa - har fått sin standard sänkt. Med tanke på de direktbidrag som jordbruket får till följd av ett EU-medlemskap är det inte rimligt och fördelningspolitiskt rättvist att hävda att de program som ni nu har pläderat för fullt ut skall utnyttjas. Lennart Brunander! Vi skall inte slå ihjäl något jordbruk. Enligt vad LRF sade före folkomröstningen och enligt de preliminära beräkningar som nu finns är jordbruket en vinnare. Jordbruket är en av de få grupper som kan pekas ut som en vinnare av ett medlemskap, en vinnare även på mycket kort sikt. Lennart Brunander säger att man tar bort 2 miljarder från miljön. Han vet i så fall mer än jag själv. Dessa siffror är nämligen inte färdiga. Vi är mitt i en budgetprocess. Svaret kommer i budgetpropositionen. Ingvar Eriksson säger att man liksom tidigare skall stabilisera ekonomin. Vad menas med "liksom tidigare"? Ni fördubblade ju statsskulden. Det anser inte jag vara att stabilisera ekonomin. Vi skall nu städa upp efter er och ta hand om detta. Vi vill minska antalet klasser när det gäller arealstödet. Det handlar också i detta fall om att göra en rättvisare fördelning över landet inom de relativt små ramar som vi har att förändra EU:s jordbrukspolitik. Det betyder att vi skjuter upp pengar. Det betyder också att vi till en viss del minskar behovet av att vara med och finansiera på dessa områden. Det betyder att den kapitaliseringseffekt som skulle bli stor i vissa delar av landet blir något uppskjuten. Den blir också något jämnare fördelad.

Herr talman! Beatrice Ask har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att svara mot de snabbt ökade behoven av kontinuerlig kompetensutveckling, dels om regeringen kommer att låta utreda någon form av utbildningskonton som finansieringsform för vuxnas kompetensutveckling. Det råder en allmän enighet i vårt land om betydelsen av ökad kunskap och utbildning. Näringslivets konkurrenskraft liksom samhällsutvecklingen i stort är i högsta grad beroende av den allmänna utbildningsnivån likaväl som av yrkesskicklighet och professionalism. Sedan lång tid tillbaka råder också enighet om att en individs utbildning inte kan ses som något som avslutas i ungdomsåren efter genomgångna skolor. Den enskilde kan och måste återkomma till studier av olika slag under hela sin aktiva yrkesperiod. Betydelsen av denna betonas också i de många rapporter som inkommit under namnet Agenda 2000. I rapporterna finns en rad synpunkter och idéer som kan ge en värdefull grund för det fortsatta arbetet. Det finns emellertid viktiga aspekter som inte närmare belyses eller kommenteras i alla dessa rapporter. De i djupare mening kulturella och sociala följderna av den tekniska och ekonomiska omdaningen diskuteras inte. Det talas med all rätt mycket om konkurrenskraft men litet om vad för slags samhälle vi egentligen vill ha. Hur skall man förhindra att kunskapssamhället blir ett socialt och kulturellt än mer skiktat samhälle, där gapen i kunskap och inkomster ökar mellan olika klasser och mellan män och kvinnor? Och, framför allt, hur skall vi utforma utbildningen så att den inte bara svarar mot förutsedda behov utan också långsiktigt styr samhällsutvecklingen? Jag saknar också i dessa rapporter ungdomens röster. När vi talar om utbildningsbehoven och samhället på andra sidan sekelskiftet, talar vi om ett samhälle som måste präglas av dem som är unga i dag. Vilken Agenda har de ungdomar som i dag går i skolan eller högskolan? Allt detta är frågor som kräver vidare analys och diskussion, och jag överväger för närvarande i vilka former detta bäst skall ske. De direktiv rörande former för kontinuerlig kompetensutveckling som fastställdes av den föregående regeringen har jag funnit alltför begränsade i sin uppläggning. Regeringen har därför beslutat att återkalla dem. Utbildning handlar om långt mer än kunskaper och färdigheter för ett yrkesliv och arbetsmarknadens behov. Utbildning har ett självklart värde i sig. Det ger den enskilde möjlighet att leva ett rikt liv, att ta aktiv del i kultur och föreningsliv, att delta i politiskt och fackligt arbete, ge chanser till ökat självförtroende och stimulerar det internationella intresset. Det livslånga lärandet har således en avgörande betydelse för den enskilda individens kulturella och sociala livskvalitet - såväl i yrkeslivet som i samhällslivet i stort. Vi får inte glömma att det i Sverige, trots omfattande utbildningssatsningar, fortfarande finns närmare 700 000 människor med 15-40 år kvar i arbetslivet som endast har en grundskoleutbildning och många som har högst tvåårig gymnasieskola. Därför måste ett samlat kunskapslyft komma till stånd. Vad kan vi då göra för att skapa förutsättningar för detta nationella kunskapslyft? Det kräver naturligtvis insatser av alla: staten och kommunerna, näringslivet, de fackliga organisationerna, folkbildningen och självklart de enskilda individerna. Vi måste helt enkelt satsa mer på utbildning och kunskap. Sverige har ett väl utbyggt utbildningssystem - Systemet kan erbjuda vuxenutbildning i olika former så att den passar människors skilda behov och erfarenheter. Genom att den tekniska utvecklingen snabbt ger nya effektiva metoder för kunskapsöverföring, ser jag också distansutbildning som en stor potential när det gäller tillgänglighet till utbildning. Jag pekade nyligen här i kammaren på möjligheten att även i Sverige skapa förutsättningar för en högskola med ett brett utbildningsutbud som når många människor ungefär som det brittiska Open University. Här finns redan en rad intressanta idéer och uppslag, och jag avser att gå vidare med dessa frågor. Det är också en självklar uppgift för arbetsgivare i såväl näringsliv som offentlig sektor att tillsammans med de fackliga organisationerna skapa förutsättningar som ger anställda möjligheter till återkommande utbildning och personalutveckling i arbetslivet. Jag utgår från att denna fråga blir föremål för diskussion i de nu pågående avtalsförhandlingarna. Regeringen har i den ekonomisk-politiska proposition som nyligen förelagts riksdagen föreslagit en rad utbildningsinsatser i det korta perspektivet. En omfattande satsning föreslås bl.a. på arbetsmarknadsutbildning, komvux, högskoleutbildning, folkbildning och utbildningsvikariat. Jag vill också påminna om att regeringen i denna proposition föreslår att systemet med utbildningsbidrag med lånedel för arbetslösa slopas och ersätts med det mer förmånliga utbildningsbidraget fullt ut. Ytterligare insatser diskuteras nu inom kansliet inom ramen för arbetet med budgetpropositionen. Vidare vill jag peka på att det ingår i uppdraget till den särskilde utredaren av kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning att komma med förslag till åtgärder för återkommande utbildning. Beatrice Ask har också ställt en fråga om utbildningskonton. Enligt min mening är detta förslag, som det hittills framkommit, inte någon lämplig form för att stimulera utbildning. Förslaget om utbildningskonto bygger på skattebefrielse genom avdragsrätt och skulle gynna redan välutbildade som kan förutsättas ha råd att finansiera sin vidare utbildning. I ett mycket pressat statsfinansiellt läge kan det inte vara en prioriterad uppgift att med samhällsmedel - med hjälp av skatteavdrag - subventionera redan gynnade grupper. Man bör i stället med samhällets medel stödja dem som är mest i behov av utbildning. Vi bör därför åstadkomma en rättvis och studiemotiverande studiefinansiering. Det ligger nu på den parlamentariska studiestödskommitté som kommer att tillsättas inom kort att göra en samlad översyn av alla studiesociala aspekter.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka utbildningsministern för svaret. Det är väl att utbildningsministern anser att det råder allmän uppslutning kring insikten om behoven av ökad kunskap och utbildning. Samma sak gäller naturligtvis insikten om att utbildning inte bara har en nyttoaspekt, utan framför allt innebär utbildning möjligheter till personlig utveckling och bildning i dess djupare mening. Det var nu inte dessa allmänna värderingar som jag ville veta mer om genom mina frågor. Jag vill veta om regeringen delar uppfattningen att Sverige är i behov av ett rejält lyft när det gäller kunnande och kompetens och vilka idéer den socialdemokratiska regeringen har för att klara en sådan utmaning. Verkligheten är ju den att Sverige ligger efter omvärlden i flera avseenden när det gäller utbildning. Med den volym som vi har i dag vad gäller grundskola och gymnasieskola tar det mellan 15 och 20 år innan 85-90 % av arbetskraften har utbildning motsvarande gymnasienivå. Det är nivåer som USA och Tyskland når redan detta 90-tal. Motsvarande problem finns när det gäller eftergymnasial utbildning, trots den mycket snabba volymökning av antalet högskoleplatser som gjorts under de senaste åren. Den förra regeringen tog detta på mycket stort allvar. Vi står mitt uppe i en snabb utveckling på alla områden. Och för Sveriges vidkommande är det absolut nödvändigt att ligga i täten när det gäller kunskaper. Det handlar inte om bredd eller elit, det handlar om nödvändigheten att göra ett lyft på många olika nivåer. Jag finner det närmast anmärkningsvärt att utbildningsministern i sitt svar mer tycks bekymra sig över effekterna om vi i Sverige lyckats göra något åt problemet, än hur man rent konkret skall gå till väga för att inte fortsätta halka efter omvärlden. Det är som om en sprinterlöpare mitt i ett avgörande heat skulle stanna, sätta sig ner och fundera över var han skall ställa segerpokalen eller vad han skall göra med prispengarna. Om man befinner sig mitt i en tävling, vilket Sverige gör, är det inte läge att börja filosofera över om man skall vara med i tävlingen över huvud taget eller vad man skall göra i händelse av att man hamnar på prispallen. Utredningen, vars direktiv den socialdemokratiska regeringen återkallat, gällde formerna för vuxnas kontinuerliga kompetensutveckling; det är något annat än kompensatorisk vuxenutbildning. Det är naturligtvis inte särskilt märkvärdigt att en ny regering vill peta i direktiv, men jag vill ändå fråga utbildningsministern om ifall vi är överens om att det är nödvändigt att utreda former och finansiering av detta utbildningsbehov. Anledningen till att jag tycker att en sådan utredning är viktig är att vi i dag faktiskt inte vet hur vi skall kunna klara detta, delvis nya, utbildningsbehov. Jag tror inte ett dugg på allmänna deklarationer om att alla skall satsa på utbildning. Det är ju enkelt att säga, men de många enskilda människornas möjligheter och incitament för att faktiskt också i medelåldern kunna bita i kunskapens äpple är inte självklara. Utbildningsministern antyder i sitt svar att de välutbildade själva kan betala sin vidare utbildning. Så är det kanske, men frågan gäller inte detta fåtal. Den politiska uppgiften är att se till att hundratusentals andra - också sådana som har en hyftad utbildning från början - deltar i en kontinuerlig kompetenshöjning. Såvitt jag förstår, vet varken utbildningsministern eller jag hur det skall kunna ske i den omfattning som faktiskt kan bli nödvändig. Att föra in alla dessa människor i Komvux eller någon liknande utbildning är ju inte så enkelt. Jag är inte heller så säker på att det skulle bli bra. Min andra fråga gäller mer konkret regeringens inställning till att utreda någon form av utbildningskonto för finansiering av kontinuerlig kompetenshöjning. Av svaret förstår jag att den socialdemokratiska regeringen ännu inte vill diskutera den saken. Från Moderaternas sida har vi inom ramen för Agenda 2000-arbetet visat ett visst intresse för detta. De olika förslagen är intressanta, även om de har sina brister. Det är synd om utbildningsministern avskriver möjligheterna till nytänkande på detta tidiga stadium, utan att han har några egna bättre förslag. Mina frågor är: Blir det någon utredning om formerna för kompetenshöjning framöver? När kommer den i så fall? Hur ser regeringen på finansieringsformen?
Herr talman! Först vill jag lämna en litet mer allmän kommentar. Jag ser nog inte på samhällsutvecklingen som på ett sprinterlopp. Det tror jag inte att människor i allmänhet gör heller. En satsning på utbildning är ju motiverad av att vi vill ha ett samhälle där människor är välutbildade, både för deras yrkesverksamhet och för deras förmåga och kapacitet att på olika sätt orientera sig i tillvaron. Det finns ett starkt behov av att vi ökar vår kompetens och vårt kunnande på olika nivåer; det håller jag med om fullständigt. Men vi behöver inte se det som en tävlan med andra länder, snarare bör vi se det som en del i en allmän höjning av kunskapen och förmågan att utnyttja den för olika sociala och individuella behov också internationellt. Det kanske inte har så stor betydelse, men jag tror att det återspeglar något skilda synsätt på utbildningen. När jag gick igenom Utbildningsdepartementets kommentarer till Agenda 2000 fann jag mycket stor tyngd lagd på just tävlings och konkurrensmomentet. Jag vill inte ett ögonblick bestrida betydelsen av utbildning för vår konkurrenskraft, men det är - som jag sade i mitt svar - inte den enda aspekten på utbildning. För individen är det långt ifrån den viktigaste. Vi är helt överens om, vilket också mycket kraftfullt har markerats i regeringsdeklarationen, att det behövs ett nationellt kunskapslyft. Det gäller då att många olika grupper i samhället bidrar till detta. Som Beatrice Ask väl känner till kan ju inte en minister styra alla olika tänkbara skolor, organisationer och företag som kan tänkas vara intresserade av detta. Det är något som också måste växa fram i samhället. Därför nämnde jag avsiktligt frågan om avtalsrörelsen och arbetsmarknadens parter. Det är nödvändigt att frågan om utbildning också blir en fråga för dessa parter. Jag hoppas att den nu pågående avtalsrörelsen skall ge ett lyft i detta avseende. Vi får då se hur regeringen kan bidra till att stimulera sådana satsningar. Det är för tidigt att uttala sig om i dag. Jag är inte säker på att det behövs någon allomfattande utredning om detta. Ett omfattande material föreligger, som kan utnyttjas inom departementet. Vad gäller de studiesociala frågorna, inklusive eventuella former av utbildningskonton, skall dessa bli föremål för en särskild studiesocial utredning, en utredning som skall få som prioriterad förstahandsuppgift att se närmare på det studiesociala stödet för vuxna. Det är uppenbart att vi har ett lapptäcke av olika system som griper in i varandra. Det gör det svårt för den enskilde att överblicka och kan dessutom upplevas som orättvist. Det är alltså viktigt att finna en lösning på detta. Alla undersökningar visar att de studiesociala villkoren har mycket stor betydelse för individernas möjligheter att skaffa sig mer utbildning. Vi har också ett utbildningssystem som strukturellt är väl utbyggt för att ta hand om en ökad utbildning. Men det handlar naturligtvis om att skapa fler platser i detta system, vilket också är en ekonomisk fråga. Och som alla vet har vi ett mycket ansträngt statsfinansiellt läge. Några kraftfulla utbyggnader på kort sikt tror jag ingen kan utlova, i varje fall ingen som samtidigt är angelägen om att minska statens budgetunderskott. Självfallet skall vi dels utnyttja de resurser som redan finns, dels undersöka om inte nya resurser kan föras över till detta område - det kan kanske ske från den mer kortsiktiga arbetsmarknadsutbildningen till den mer långsiktiga utbildningen både för personer som är yrkesverksamma och för personer som drabbats av arbetslöshet. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag inte är övertygad om att det behövs en ny utredning. Med det vill jag inte säga att det är uteslutet med en sådan, men det viktiga är nog att de instrument som redan finns utnyttjas och att vi inte begraver frågorna under lång tid i en utredning. För de studiesociala frågorna, som behöver utredas, finns redan en utredning på plats - eller kommer på plats inom mycket kort tid.
Herr talman! Jag är litet bekymrad över att utbildningsministern inte uppfattar vilken stor utmaning som ligger framför oss. Jag har bildningsidealet som grund för min syn på utbildning, men det är inget tvivel om att Sverige har ett uppenbart problem som vi måste ta oss an. Under 70-talet hade vi i Sverige förhållandevis många studenter i högre utbildning. Under samma period och framför allt under 80-talet storsatsade omvärlden på högre utbildning, och det har gett effekt, vilket bl.a. innebär att vi i Sverige har halkat efter när det gäller kompetensnivån. Tittar man på befolkningens utbildningsnivå i dag kan man konstatera att det är ungefär 70 % av Sveriges befolkning som har minst gymnasieutbildning, och vi ligger långt efter många andra länder när det gäller andelen examinerade med en längre eftergymnasial utbildning. Det är knappt 15 % som har en sådan utbildning, och det är färre än i flertalet jämförbara länder. Detta är ett problem. Man kan möjligen säga att det kanske beror på att utbildningsministern inte har satt sig in i de mest aktuella siffrorna. När det gäller medelålders och äldre arbetskraft i Sverige är vi förhållandevis välutbildade. Det är en effekt av satsningar som skedde under 60-talet. Men dessa välutbildade i vår arbetskraft kommer att gå i pension innan vi har en chans att kompensera detta med dem som nytillträder och som kommer ur den nya grund och gymnasieskolan. Det finns alltså en mellannivå där det är absolut nödvändigt med ganska ordentliga insatser på kompetenshöjning för vuxna - kvalificerad sådan kompetenshöjning. Då måste man titta närmare på hur detta skall bli möjligt. Jag har ingen kritik mot regeringens ambition att i det kortsiktiga perspektivet ytterligare bygga ut högskola och annat, men jag är litet bekymrad över att regeringen ju faktiskt tar de pengar som vi har försökt satsa på nya former, t.ex. trainee-utbildning. Vi måste ju se litet längre än näsan räcker, och det krävs faktiskt litet nytänkande om vuxna, medelålders med familj, människor som inte bor i närheten av ett universitet, osv. skall kunna vidareutbilda sig samtidigt som de skall försörja sig själva och sina barn. Det handlar inte om att gräva ned sig i någon utredning, men det handlar om att lyfta fram de möjligheter som finns att hitta nya former. Jag saknar dess värre den viljan hos utbildningsministern.
Herr talman! Vi tycks då möjligen vara överens om att vi inte behöver gräva ned oss i någon ny utredning. Jag tycker ärligt talat att Beatrice Ask konstruerar en motsättning som inte finns. Vi är helt överens om behovet av ett nationellt kunskapslyft på alla nivåer. Jag har dock en känsla av - i varje fall får jag det när jag läser vad som har sagts av den tidigare regeringen - att det finns en skillnad i synsättet. Vi betonar starkare betydelsen av det breda kunskapslyftet, alltså av att man skall nå också de många människor som saknar utbildning ovanför grundskolenivå eller som har en blygsam gymnasial utbildning. Men i grunden har vi säkert ett likartat synsätt, nämligen att det behövs en sådan satsning. Den måste utföras av alla i samhället, naturligtvis i första hand individerna men även företag, fackliga organisationer, naturligtvis med starkt stöd från stat och kommun. När det sedan gäller vår situation i förhållande till omvärlden kommer man till litet varierande resultat beroende på vilka kategorier man tittar på. Det som Beatrice Ask säger - att vi har halkat efter i vissa avseenden - är visserligen sant, och det är en viktig sak att komma till rätta med. Men avgörande för ett lands förmåga att hävda sig också i konkurrens är att det finns en generellt sett god kvalitet i utbildningen på alla nivåer. Vissa länder som har fler högskoleutbildade än vi, har avsevärda problem när det gäller mindre kvalificerat utbildad arbetskraft, medan Sverige där har en bättre ställning. I Sverige har vi också en i jämförelse med internationella förhållanden närmast unik kapacitet i vuxenutbildningen och folkbildningen. Jag säger inte detta för att antyda att allt därmed skulle vara gott och väl utan - tvärtom - för att understryka att vi har en struktur på utbildningssystemen som gör det möjligt för oss att genomföra detta nationella kunskapslyft. Alla nya idéer är förvisso välkomna. Som jag sade finns en del också i Agenda 2000. En sådan idé, som också har prövats i större omfattning i andra länder, är just distansutbildning och utnyttjande av de nya tekniska möjligheter som den nya elektroniken erbjuder. Det skulle, samtidigt med ett väl anpassat, individuellt stöd för detta, kunna ge chanser att verkligen nå människor som inte har möjlighet att förflytta sig till olika skolor men som kan arbeta på egen hand. Däri ligger en framtidsmöjlighet, tror jag. Det är angeläget att komma i gång med detta försöksvis eller att bygga på det som redan pågår, men därtill också att satsa på en utbyggnad. Mina avsikter är att i en eller annan form låta utreda hur en sådan större satsning just på detta område skall kunna komma till stånd. Det har jag för övrigt också tidigare nämnt här i riksdagen. Det saknas alltså inte beredning på olika områden - det pågår. Tvistefrågan tycks möjligen då vara om man skall slå ihop allt detta till en utredning eller inte. Jag vill för min del förbehålla mig möjligheten att avstå från det. Jag tror som sagt att en sådan utredning snarare skulle försena arbetet än påskynda det.
Herr talman! För det första är vi inte överens - jag tror att det behövs en utredning. Det finns frågetecken som gäller hur man skall organisera det och hur det skall se ut. Jag har också den bestämda uppfattningen att det krävs en nationell politisk hållning när det gäller detta. Jag är glad över att utbildningsministern är medveten om att det är många aktörer som måste agera, och det är positivt om vi kan få något att hända i avtalsrörelsen. Men för att åstadkomma insatser för att klara av det glapp som uppstår när det gäller kompetensnivån i den svenska arbetskraften tror jag faktiskt att det krävs en del åtgärder. När det gäller de lägst utbildade är jag också glad över att regeringen inte har återkallat den utredning jag tillsatte, som skall se närmare på möjligheterna att ge vuxna rätt till en utbildning motsvarande gymnasieskolans kärnämnen. Sedan har vi då det här med nytänkandet. Jag tror att vi måste kunna pröva nya former. Det handlar ju om att många vuxna återkommande måste utbilda sig, och vi kan inte enbart stoppa in dessa människor i traditionell kommunal vuxenutbildning eller liknande. Självklart är då distansundervisning mycket intressant. Men de erfarenheter som i dag finns av distansutbildning på högskolenivå visar, som jag påpekade inledningsvis, att incitamenten är ett problem. Vi hade ju ett mycket stort, flerårigt projekt, där olika inlandskommuner var involverade. Där kunde man notera att det inte var så enkelt att bedriva den undervisningen. Tekniken är fulländad, men pedagogiken är det inte, och intresset på universiteten för att utveckla distanspedagogik är på en del håll något haltande. Dessutom är incitamenten för dem som skulle ta till sig de här utbildningsmöjligheterna inte de bästa. Det var t.ex. inte möjligt att fylla de få utbildningsplatser som fanns när det gällde tekniska och naturvetenskapliga ämnen, trots att det handlade om inlandskommuner, där bristen på bl.a. civilingenjörer är stor. Då är vi där igen: incitamenten för förkovran är inte de bästa. Det kan man inte vänta sig att parterna på arbetsmarknaden skall lösa i avtalsrörelsen eller att några andra skall göra det, utan där måste Utbildningsdepartementet med utbildningsministern i spetsen ta sitt ansvar. Förutom att man behöver reda ut hur man skall hantera detta måste det också betalas. Jag har inte frågat om det men jag tror inte att utbildningsministern har många pengapåsar att ösa ur. Då borde det väl vara naturligt att titta närmare på om det inte kan finnas någon form av finansiering där olika aktörer kan bidra. Utbildningskonton är en sådan finansieringsform.
Herr talman! Beatrice Ask som tillhör den avgående regeringen vet förvisso väl att det inte finns några penningpåsar att ösa ur utan snarare motsatsen - det finns ett enda stort hål. Det medför naturligtvis att även satsningar på utbildningar måste avvägas i förhållande till de statsfinansiella resurserna. På utbildningsområdet finns ett särskilt problem, nämligen att det är för få som efterfrågar teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Det gäller från gymnasieskolan och uppåt. Det finns litet olika idéer om hur man skall stimulera detta. Man måste möjligen också se över och förändra själva utbildningens inriktning för att kunna attrahera flera ungdomar. Detta är ett generellt problem. När det gäller incitamenten vill jag understryka att det också är mycket viktigt att arbetsgivare av olika slag efterfrågar arbetskraft med mera utbildning och att arbetsgivare verkligen upplever att detta är viktigt. Det gäller alltifrån välutbildad arbetskraft på gymnasienivå upp till högutbildad arbetskraft och forskare. Jag har noterat att det trots allt fortfarande finns en ganska blygsam efterfrågan på mycket högutbildad arbetskraft och forskare. Detta är ett förhållningssätt som jag hoppas skall förändras. När det slutligen gäller distansutbildning är det helt riktigt att det behövs ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Jag håller helt med om det. Dagens resurssystem när det gäller högskolan har förvisso många fördelar men det stimulerar inte just denna form av utbildning, eftersom den av tekniska skäl inte ger högskolan den poäng som i sin tur kan ligga till grund för anslag. Om man skall få fart på distansutbildning, vuxenutbildning, halvfartsutbildning m.m. i högskolan måste man kanske justera det nuvarande resursfördelningssystemet i detta avseende så att det bättre passar även dessa behov. Jag vill understryka att det handlar om justeringar och inga grundläggande förändringar. Jag är övertygad om att detta är möjligt. Det här gäller naturligtvis också den pedagogiska utvecklingen. Detta är självklart en sak som man måste satsa på inom högskolan. Jag utgår ifrån att man kommer att ta upp det här som en viktig strategisk fråga inför framtiden. Lärarna måste också utbildas i hur man undervisar vuxna och hur man använder och arbetar med distansundervisning. Genom en sådan satsning kan de problem som kan finnas under en inledningsfas säkert övervinnas.

Frågorna redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 22 november.
Frågan redovisar bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 29 november.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att sjuka barn inte skickas tillbaka till länder där det mesta i fråga om sjukvård saknas. Inledningsvis vill jag redogöra för den praxis som utvecklats när det gäller medicinskt humanitära skäl som grund för uppehållstillstånd. Regeringen prövade i februari 1994 ett antal ärenden för att ge vägledning. Där konstaterades bl.a. att tillstånd för bosättning kan beviljas endast i undantagsfall när det är fråga om en livshotande sjukdom för vilken vård inte kan beredas i hemlandet eller när det föreligger ett handikapp av synnerligen allvarlig art. Det poängterades dock att enbart den omständigheten att vården i Sverige håller en högre kvalitetsnivå än den i hemlandet inte kan utgöra grund för tillstånd. Däremot fastslogs att det i vissa fall kan finnas anledning till en mer generös bedömning. Detta kan gälla barn, när sjukdomen på ett livsavgörande sätt skulle påverka barnets utveckling vid ett återsändande. Det är sedan Invandrarverkets och Utlänningsnämndens uppgift att avgöra enskilda ärenden utifrån den praxis som utformats.
Fru talman! Tack för svaret. Det var inte riktigt enbart detta jag tänkte på. Barnets bästa skall alltid gå i första rummet. Många beslut i flyktingärenden har dock varit direkt skadliga för barn. Barn med allvarliga sjukdomar och handikapp har avvisats. Andra barn har sänts i väg till miljöer där de riskerar misshandel och vanvård. Jag tror inte att det är aktuellt med misshandel i de fall jag nämner i min fråga, som i första hand gäller hivsmittade barn. Men i dessa fall är också ofta modern hivsmittad. Det är inte bara barnet. Hur skall då modern kunna ta hand om barnet när hon kommer tillbaka? Hon är ju sjuk och kan efter en kort tid inte ens ge barnet den behandling en mor annars kan ge ett sjukt barn. Det kan också vara syskon som blir avvisade och åker tillbaka. Sedan blir modern sjuk och dör och lämnar även det barnet efter sig. Jag vet att vi inte kan ta emot alla hivsmittade barn från Afrika. Det är inte frågan om det. Men den lilla rännil som har kommit hit skulle vi väl ändå kunna ge en fristad. Jag tror att det rör sig om 9-20 barn. De som är hivsmittade löper en mycket stor risk att insjukna i aids. Vi skulle kunna ge dem en värdig avslutning på livet. De kunde få vara barn de år de lever. Detta har vi möjlighet att ge dem. Det kan man inte göra i Afrika. Där har man inte de möjligheterna. Både minister Blomberg och jag är överens om att vi skall ha en human och generös flyktingpolitik. Hur går det ihop med att avvisa sjuka flyktingbarn och även ensamma barn, som man har gjort i vissa fall?
Fru talman! Jag har varit i kontakt med Socialdepartementet, och där påpekar man att Sverige är ett mycket aktivt land internationellt vad avser bl.a. aidsvård. Sverige är den största enskilda bidragsgivaren till WHO:s, Världshälsoorganisationens, aidsprogram. Vi stödjer dessutom aktivt många andra projekt i WHO:s regi. Sverige för också i dessa avseenden en mycket humant inriktad politik, i syfte att underlätta för andra länder att ge människor den vård som rimligen kan krävas för de sjukdomar de kan ha. Ändå ser vi att det finns mycket olika förutsättningar i olika länder. Den högkvalitativa sjukvård vi har i Sverige finns inte i så många andra länder. I den meningen är det riktigt. När det gäller barnen känner jag naturligtvis med hjärtat. Nu har vi en ganska restriktiv tillämpning. Vi har inte prövat något fall av detta slag som gäller barn i regeringen. Det finns en utvecklad praxis i Utlänningsnämnden. Den dag vi får upp ett ärende på vårt bord har vi att ta ställning till den frågan. Den förra regeringen gav oss inte någon möjlighet att själva ta upp ärenden för prövning och avgörande. Jag vill ändå påstå att vi har en i huvudsak generös inställning, samtidigt som det naturligtvis är omgärdat med stora restriktioner. Det är i mycket allvarliga fall som uppehållstillstånd kan beviljas av dessa skäl.
Fru talman! Jag tycker att detta är just sådana allvarliga fall. Jag är stolt över att vi för en så generös politik när det gäller aidsbehandlingen i andra länder. Det tycker jag är bra. Men det hjälper inte just dessa barn. Så långt räcker inte våra bidrag heller. De små rännilar som hamnar här, dessa svårt sjuka barn, tycker jag att vi skulle ta hand om. Jag önskar att ett fall av detta slag kommer upp på regeringens bord, så att vi får känna på både hjärta och hjärna när det gäller dessa fall.
Fru talman! I regeringsformen är det klart utsagt att regeringen inte kan plocka upp enskilda ärenden från Utlänningsnämnden. För närvarande arbetar en utredningsman, som är tillsatt av Birgit Friggebo, med en översyn. Om hon inte hade tillsatt den utredningen så hade jag gjort det. Utredningsmannen ser över regeringens styrformer när det gäller Utlänningsnämnden och våra myndigheters hantering inom detta område. Det är alltså Invandrarverket och Utlänningsnämnden det är fråga om. Det handlar om på vilket sätt vi skall kunna välja att ta över ratten. Jag säger inte vilka fall det kan vara. Det är viktigt att vi kan ha de möjligheterna i vissa, för oss själva från politiska utgångspunkter principiellt viktiga fall. Vi ser för närvarande över detta. Vi utgår från att det under våren kommer förslag som kan underlätta en politisk styrning av dessa ärenden i vissa fall, även om jag tycker att Utlänningsnämnden i princip är ett bra sätt att hantera dessa frågor.
Fru talman! Jag tycker kanske inte att Utlänningsnämnden har behandlat just denna fråga bra, eftersom det har fått till följd att man har skickat ut både sjuka barn och andra barn. Det var t.ex. en liten pojke med klumpfot, som så småningom fick den hjälp han behövde. Sådant har hänt upprepade gånger. Jag skulle vara glad om det blev en förändring i dessa frågor.
Fru talman! Jag skall gärna säga att jag månar om barnen precis lika mycket som Ragnhild Pohanka. Vi har fått kritik från olika håll i landet för att vi inte skulle följa andan och meningen i FN:s barnkonvention. Vi tillsatte en kommitté i förra veckan, som har fått i uppdrag att särskilt se över frågan huruvida vi följer andan och meningen i konventionen. Riksdagen har ju sagt att vår lagstiftning uppfyller konventionens anda och mening. Om vi har åsidosatt barnens rättigheter vid tillämpningen av lagen skall vi omedelbart rätta till det. Självklart skall vi se till att följa den. Om vi inte har begått några egentliga brott mot vår egen lagstiftning i dessa avseenden, har vi hanterat frågan rätt. Det återstår att se i vår.
Fru talman! Det kan hända att vi inte har begått något brott mot lagstiftningen. Men jag tycker att praxis har blivit för hård i dessa fall. Jag ser med förhoppning fram emot att det skall komma upp ett fall av detta slag till regeringen och att ni ser över lagstiftningen. Jag ömmar naturligtvis alldeles speciellt för de barn vilkas fall är uppe till prövning i dag. Jag hoppas att det skall bli en förändring på denna punkt. Med ledning av vad jag har fått höra i dag tror jag också att det kan bli så.
Fru talman! Det här är frågor som har varit uppe sedan många år tillbaka i tiden under den borgerliga regeringen men också under tidigare socialdemokratiska regeringar. I alla fall har det utvecklats en praxis sådan den ser ut i dag. Jag kan inte påstå att myndigheter eller regeringen i dag har en hårdare praxistillämpning än förut. Det finns ingenting som tyder på det.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om jag är beredd att undersöka möjligheten att låta förföljda och hemlösa feilikurder få en fristad i Sverige. Sverige har sedan 1950 en särskild ordning för att inom ramen för en flyktingkvot ta emot flyktingar vars situation inte kunnat lösas på annat sätt än genom överföring till ett tredje land. Kvoten används, i samverkan med UNHCR, för överföring av flyktingar eller andra personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Den kan också användas för personer som är förföljda och befinner sig i fara men ännu inte kunnat lämna sitt land. Riktlinjer för kvotens användning ges budgetårsvis av regeringen efter beslut av riksdagen. I regeringens beslut finns normalt ingen närmare precisering till viss region eller viss folkgrupp. Det är Invandrarverket som i samråd med UNHCR avgör inriktningen av överföringarna till Sverige. För budgetåret 1994/95 har Invandrarverket fått i uppdrag att föra över ca 1 800 flyktingar och andra personer i behov av skydd till vårt land.
Fru talman! Jag kan inte heller tänka mig att vi kan ta emot de ca 300 000 feilikurder som finns i Iran. De deporterades i början av 80-talet, och fortfarande efter 14 år bor de i tält. De har egentligen inget medborgarskap. Man kan nästan behandla dem som statslösa. De får ett grönt ID-kort. På det står det "icke giltigt". När de har lyckats fly från Iran har de inte kunnat komma tillbaka till Iran. Det har hänt upprepade gånger. Vi har ungefär 350 feilikurder här i Sverige. Några av dem har fått uppehållstillstånd. Sedan finns det en grupp som söker asyl. Det var egentligen dessa jag tänkte på. Flyktingkvoten är också behjärtansvärd i det här fallet, men jag tänker i första hand på dem som redan är här och som har varit utsatta för tortyr, har fått syskon och andra släktingar avrättade. Det är en liten grupp här i Sverige. Jag undrar om man ändå, inte generellt men i alla fall, se över deras situation. Det sitter människor i häkte. Man kan inte utvisa dem därför att de inte tas emot. Redan i dokumentationen från FN:s fredsförmedlare i kriget mellan Irak och Iran Olof Palme och Jan Eliasson tas frågan upp: I förhandlingarna mellan Irak och Iran har den iranska sidan gång på gång tagit upp frågan. Det fjärde iranska kravet för att stoppa kriget med Irak var att de deporterade måste tillbaka till Irak. Det är alltså en ganska stor risk de löper. Men jag vet att vi inte kan lösa problemen för alla, men kanske för dem som ändå har lyckats ta sig hit.
Fru talman! Jag har själv engagerat mig mycket i kurdernas sak. Jag var med, precis som Ragnhild Pohanka, i den s.k. Kurdkommittén i Sverige. Jag känner väldigt starkt för människor som förföljs eller förtrycks av olika skäl. Till dem hör väldigt många av våra kurder. Det är också av det skälet som många kurder har fått uppehållstillstånd i Sverige. Jag inser naturligtvis de svårigheter som många av kurderna, och andra folkgrupper i olika delar av världen, kan leva under. Just skälet till att inrätta en flyktingkvot var att vi skulle kunna ha en möjlighet att ta emot människor som kanske inte finns i Sverige eller söker asyl inom vårt lands gränser, utan att vi i samverkan med UNHCR skulle kunna säga att vi är beredda att ta emot ett antal personer från den ena eller den andra regionen med en viss bakgrund, i det här fallet feilikurder. Det är UNHCR och Invandrarverket som måste göra bedömningen om det bland dessa människor finns ett antal personer som skulle komma i fråga för att få komma till Sverige. Det är Invandrarverkets sak att ta ställning i den frågan och göra det i samverkan med UNHCR. Det är väldigt viktigt att det är så.
Fru talman! I en del av fallen har faktiskt UNHCR skrivit till Utlänningsnämnden och dokumenterat att det är personer med flyktingstatus. Ändå har de blivit utvisade för andra eller tredje gången - jag vet inte vilket, för det är olika i olika fall. Därför tycker jag att det är märkligt att man inte låter dessa få uppehållstillstånd när även UNHCR har lämnat sina papper.
Fru talman! Vi talar kanske om litet olika saker. Jag talar om flyktingkvoten, om att kunna ta emot människor från utanför vårt land, som feilikurder i norra delen av Irak, som lever där sitt liv, och de kurder som sitter i våra förläggningar. Jag tog reda på innan jag kom hit hur många kurder det finns i förläggningar. Det finns nästan 400 som är irakiska medborgare, 97 iranska och 92 turkiska medborgare - allt enligt uppgift från Statens invandrarverk. Frågan är nu föremål för en dialog. Jag har för mig att vi fått in ett ärende av mer principiell natur att ta ställning till hur vi skall se på de kurders situation som finns kvar i Sverige, om de skall kunna få fristad i Sverige. Det är först då jag kan pröva frågan. I dag ligger ärendet ännu inte på mitt bord.
Fru talman! De feilikurder som jag talar om måste vara några av de 97 iranska medborgarna. Det finns en grupp som redan fått uppehållstillstånd. Invandrarministern och jag - jag sitter fortfarande i kommittén - känner till kurdernas situation. Men feilikurderna är bortglömda. Det är ingen som har talat om dem i dessa sammanhang. De har ett eget språk, en egen kultur och har nästan alla bott i Bagdad och där omkring. Det handlar om stora försvinnanden, tiotusentals unga män som har försvunnit. Om de kommer in i Iran kommer de med all säkerhet att skickas till Irak. Då är deras öde beseglat. Det är bara så.
Fru talman! Det är svårt att veta hur många det är för vi för ingen statistik över ifall man är feilikurd eller har någon annan bakgrund. Men det finns en uppskattning om att det finns ca 650 feilikurder i Sverige som fått uppehållstillstånd här. Det är viktigt att notera att varje sådant här fall i alla avseenden hanteras individuellt. Vi gör en individuell prövning. Så sker också när det gäller feilikurderna. I den mån de har skyddsbehov och dessa är starka, får de stanna i Sverige. I den mån de inte har det, hamnar man i en situation, som i dag, att man inte lyckas återföra dem till det land de kommer ifrån därför att de inte tas emot i de områden som de kommer ifrån. Därför finns det anledning för oss att ta ställning i dessa frågor när det fall som nu är anmält till oss kommer till behandling. Sedan får vi se vilken ställning vi kan ta.
Fru talman! En sista fråga. När UNHCR har dokumenterat att en person är i behov av skydd och flyktingstatus enligt UNHCR:s sätt att se, borde inte ett sådant fall prövas? Det är just UNHCR:s uppgift.
Fru talman! Vi fäster väldigt stort avseende vid vad UNHCR säger vid sina bedömningar. I 99 fall av 100 gör vi samma bedömningar. Ibland har vi litet olika syn på saker och ting, men det är undantagsfallen. Jag vill gärna framhålla att viljan att samarbeta med UNHCR är stark både från våra myndigheters sida och från regeringens sida. Det är väldigt viktigt.

Fru talman! Anders Svärd har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att det svenska försvaret skall upphöra med att använda antipersonella minor. Runt om i världen förorsakar antipersonella landminor stort mänskligt lidande. Våren 1994 beslutade en enhällig riksdag att Sverige, i samband med nästa års konferens om översyn av 1980 års konvention om särskilt inhumana vapen, borde klargöra att ett internationellt förbud mot antipersonella minor utgör den enda verkliga lösningaen på de humanitära problem som användningen av sådana minor ger upphov till. Sverige har också - i enlighet med riksdagsuttalandet - vid det expertgruppmöte som i augusti i år ägde rum i Genève lagt fram ett förslag om totalförbud för antipersonella landminor. Regeringen kommer i det pågående arbetet inför den kommande översynskonferensen att kraftfullt verka för att få internationellt gehör för den av Sverige intagna ståndpunkten. Starkt delade meningar råder emellertid om denna ståndpunkt. En internationell överenskommelse om totalförbud mot antipersonella landminor i enlighet med Sveriges förslag kommer givetvis att innebära att sådana minor inte längre kommer att användas av det svenska försvaret.
Fru talman! Tack så mycket för svaret. Jag känner till att regeringen arbetar för ett internationellt totalförbud enligt riksdagens beställning, och det är bra. Svaret avslutas med: "En internationell överenskommelse om totalförbud mot antipersonella landminor i enlighet med Sveriges förslag kommer givetvis att innebära att sådana minor inte längre kommer att användas av det svenska försvaret." Fattas bara annat! Men det var inte detta som jag frågade om. Min fråga handlade i stället om ifall försvarsministern är villig att medverka till att Sverige går före när det gäller att få bort dessa truppminor, trots den negativa inställningen i många länder - jag känner till att inställningen på många ställen är negativ. Arméchefen har sagt att truppminor inte är av avgörande betydelse för det svenska försvaret. Han kan tänka sig att direkt ta bort truppmina 10. Dessa minor har enligt många experter den egenheten att de är lika farliga för de egna soldaterna som för fienden. Framför allt drabbas civilbefolkning och i stor utsträckning barn av dessa minor. Därför skulle det nog ha en väldigt stor betydelse om Sverige genom ett gott exempel visade att man oberoende av andra länders uppfattningar är beredd att ta konsekvenserna av den uppfattning som Sveriges riksdag har. Jag undrar om försvarsministern, oberoende av den internationella opinionen, inte skulle kunna tänka sig att ändå verka för ett avskaffande av dessa minor.
Fru talman! För att ett totalförbud mot antipersonella landminor skall bli effektivt krävs det en internationell överenskommelse som binder parterna i både mellanstatliga konflikter och inbördeskrig. Såväl den förra som den nuvarande regeringen har klargjort en entydig ståndpunkt, nämligen att Sverige vill ha ett totalförbud. I den nu pågående förhandlingsprocessen i Genève deltar Sverige synnerligen aktivt - och det vill jag verkligen intyga för Anders Svärd - för att stärka det regelsystem som skall skydda civilbefolkningen i krigsdrabbade länder mot de gigantiska problem som just kvarliggande antipersonella landminor utgör. Den svenska delegationen består utöver representanter för regeringen och försvarsmakten också av representanter för Rädda barnen. Den agerar mycket aktivt för att skärpa reglerna och för att få stöd för det svenska förslaget om totalförbud när det gäller landminor. Jag vill avluta detta inlägg med att till Anders Svärd säga att detta inte är någon lätt uppgift. Flera länder har tagit avstånd från det svenska förslaget, och detta gäller också tyvärr inom den nordiska kretsen.
Fru talman! Jag kan vidimera det som försvarsministern säger, att det är svårt att få gehör för det svenska förslaget. De flesta länder är motståndare till detta. Enligt min uppfattning borde det ha desto större betydelse om vi som enskilt land visade att vi sätter humaniteten före användandet av den här typen av minor. Vi har sådana i vår vapenarsenal, men jag har svårt att tänka mig att vi skulle använda dem. Det övergripande målet ett internationellt förbud kan uppnås på olika sätt, t.ex. genom argumentering i internationella fora. Men att gå före brukar också ibland ha stor betydelse för att öka pressen på de länder som vi vill påverka. Jag vidhåller alltså att vi borde kunna göra mera.
Fru talman! Vi sätter ju humaniteten främst. Vi arbetar kraftfullt med den här frågan. Det viktigaste är att nå konkreta resultat till skydd för civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Det är ju där som problemet finns. Problemen är inte stora i Sverige. Då har ett ensidigt svenskt avskaffande av antipersonella landminor inte någon betydelse. Det är därför som vi måste se internationellt på denna fråga, och vi måste eftersträva ett internationellt förbud. Här har både den förra och den nuvarande regeringen gjort den bedömningen att om det gick att få internationell anslutning kring ett förbud, skulle de humanitära fördelarna ur ett globalt perspektiv uppväga den egna militära nackdelen. Ett ensidigt svenskt avskaffande skulle inte åstadkomma de humanitära effekter som vi båda så varmt och intensivt eftersträvar.
Fru talman! Arméchefen är mycket tveksam till betydelsen av om den skulle innebära någon större nackdel att redan nu ensidigt ta bort dessa minor. Vi sätter humaniteten främst. Men på vilket sätt skulle vårt agerande minska i styrka om vi gick före? Frågan är viktig. Det skulle ha ett stort symbolvärde om vi utöver att vi med kraft agerar också kunde säga att vi hade tagit bort de antipersonella minorna ur vår egen arsenal. Då kunde vi visa att vi inte bara pratade utan att vi också satte handling bakom orden. Det skulle vara ett starkare agerande. Frågan är såpass angelägen att den vore värd detta.

Fru talman! Sigge Godin har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att i lagstiftningen skydda byanamn och ortnamn. Enligt vad jag har erfarit från Posten AB är det viktigt att adresser finns fastställda på landsbygden och att dessa tillämpas konsekvent för att Posten skall kunna sköta postutdelningen. Kommunerna är ansvariga för sättandet av adresser i såväl tätort som glesbygd. Ett samarbete finns därför mellan Kommunförbundet och Posten AB vad gäller just adresser i glesbygd. I avtalet mellan Posten AB och Kommunförbundet, som slöts under förra mandatperioden, finns ingen skrivning om åsättande av gatu eller vägnamn. Posten AB skall stå neutral i fråga om vilket adressbegrepp som kommunen vill fastställa. Det är således kommunens ansvar att fatta beslut i adressfrågor, men Posten ser gärna adressering i form av byanamn eller gårdsnamn, vilket ligger i linje med den utredning som riksdagen tillsatte för att skydda ort och gårdsnamn. Posten är positiv till att medverka till bevarande av gamla ortnamn, och detta finns också uttryckt i Postens policy, som ej förordar gatu och vägnamn. Kulturarvsutredningen kommer till sommaren 1996 med ett förslag om lagstiftning på området. Eftersom det är kulturministern som ansvarar för ortoch gårdsnamn har jag inte för avsikt att föreslå några ändringar i liggande direktiv för utredningen. Med anledning av vad jag anfört ser jag för min del inte någon anledning till att vidta några ytterligare åtgärder för att skydda byanamn och ortnamn. Staten har vidare möjlighet att genom sitt ägarinflytande se till att den påverkan som Posten AB kan utöva genom sina adresseringskrav när det gäller valet av ortnamn inte strider mot god ortnamnssed.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är precis som statsrådet säger, att riksdagen enhälligt har beslutat att det skall finnas ett lagskydd för ortnamnen. Statsrådet Friggebo tillsatte en utredning som skall komma med förslag. Därför blev jag väldigt förvånad över att Posten och Kommunförbundet var i full färd med att skapa nya adressregister. Som statsrådet säkert vet hålls i dagarna konferenser ute i landet, men man vill inte ha med några deltagare från hembygdsrörelsen eller några andra kulturintresserade och företrädare från de olika bygderna. Det framgår klart och tydligt av sättet att sprida information om dessa konferenser. Det är litet konstigt att man nu inte vill avvakta vad utredningen kommer fram till när det gäller hur man skall skydda ort och byanamnen. Frågan är, statsrådet, vem som skall ta hänsyn till vem. Skall regering och riksdag dansa efter myndigheters och verks pipa, eller är det möjligen så att de borde avvakta den här utredningen som de förmodligen känner till? Om inte, har de väl fått kännedom om den just nu. Sedan säger statsrådet att det inte finns några planer på att vidta några åtgärder och att frågan så småningom kommer att hamna på kulturministerns bord. Men det går inte till på det sättet i det här landet. Regeringen är ett kollektiv. Frågan är då ytterst: Om kommunikationsministern inte vill göra något, vill då kulturministern göra det? Eller är det möjligen så att ni inte har talat med varandra. Det brukar ju förekomma en del korrespondens inför svar på frågor osv. Kulturministern skymtar ju här i faggorna. Det går väl kanske att fråga henne nu, om det inte gjorts tidigare. Eller tycker regeringen att det är så här det skall gå till?
Fru talman! När det gäller det ansvar som åligger Posten i de här frågorna menar jag att det har tydliggjorts att Posten inte har någon avsikt att arbeta för att ta bort vare sig byanamn eller gamla gårdsnamn. Tvärtom ligger det i Postens uttalade målsättning att vi skall bevara gamla ort och byanamn. Därför kan jag inte se någon anledning till att jag skall utöva någon form av ministerstyre gentemot Posten i de här frågorna. Det är såvitt jag vet en uppfattning som helt delas av mig och Sigge Godin men också av Posten.
Fru talman! Det finns ingen skrivning i avtalet om kulturaspekterna, men däremot finns det kommentarer till avtalet. Där räknas upp att man kan använda sig av traktnamn och nummer eller av byanamn och gårdsnamn eller av vägnamn och nummer. Frågan är då vilket av de tre sätten att skylta som skall användas. Vägverket vill inte ha en massa vägskyltar ute på landsbygden, för de är till bekymmer och problem för snöröjning osv. Kan jag lita på att frågan hanteras på samma sätt i hela landet? Risken är att det blir det ena, det andra eller det tredje och att det inte finns några garantier. Frågan är ju då ytterst varför man inte kan invänta utredningen. Måste jag ställa samma fråga till kulturministern om vad hon tycker i den här frågan? Vad Sveriges riksdag tycker vet vi ju. Statsrådet satt dessutom i riksdagen när beslutet fattades.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag bara säga att jag när det gäller användandet av gamla ortnamn och byanamn inte alls tror att vi har delad uppfattning. Men det är samtidigt så att det är kommunerna, var och en av Sveriges drygt 280 kommuner, som är ansvariga för att sätta dessa adresser. Det handlar om många olika myndigheter och intressen som man skall ta hänsyn till. Därför tycker jag att det är en rimlig ordning att varje kommun har det slutgiltiga ansvaret.
Fru talman! Jag tycker inte att det skall gå till på det här sättet. Det finns ett normalavtal som vi har talat om, och det finns företrädare för länskultur och annat som hävdar att de här namnen skall bort. Vi skall rasera ett tusenårigt kulturarv bara för att våra verk och myndigheter tycker att man kan göra det. Att man går till väga på det här sättet är som en framtidsskildring av Orwell, säger en del av länsmyndigheterna. Jag konstaterar att statsrådet i stort sett rycker på axlarna och tycker att detta är en bagatell - låt dem köra vidare fram till 1996. Post och kommunförbund jobbar snabbt när de vill. Vi vet då att detta blir raserat. Då blir det för sent för kulturministern, som sitter här i kammaren, att göra någonting. Det är inte så vi skall hantera kulturfrågorna. Vi måste också tänka på att de människor som vill återvända till sina rötter skall möta en bygd som har samma ortnamn och kulturnamn som på den tid när de bodde där. Som statsrådet vet är omflyttningen här i landet ganska stor. Därför bör människor ha en chans att känna igen sig.
Fru talman! Som absolut sista inlägg i den här frågan vill jag säga till Sigge Godin att vi har varit överens i Sverige om att vissa saker skall vi ha den kommunala självstyrelsen till och andra saker skall vi bestämma i Sveriges riksdag. I det här fallet är jag övertygad om att just alla de aspekter som Sigge Godin tar upp, vilka jag delar i sak, är kommunerna helt kompetenta att själva ta ansvar för.
Fru talman! Jag konstaterar bara att statsrådet inte har något intresse av de här frågorna utan hänskjuter dem till andra inrättningar. Det gör att de kan ordna det här fram till 1996 eller 1997, då regeringen förmodligen presenterar ett förslag. Jag tycker inte att vi skall hantera de beslut som Sveriges riksdag har fattat på det sättet. Det är inte så man behandlar parlamentariker i ett demokratiskt land.

Fru talman! Lars Stjernkvist har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra uppsägningar av kommunal och landstingsanställda under år 1995. AMS och länsarbetsnämnderna har tillsammans med kommuner och landsting runt om i landet slutit avtal om att ej säga upp personal under innevarande budgetår. De medel som tagits i anspråk har kommit från anslaget för utbildning i företag. Två miljarder kronor har avsatts för detta ändamål. AMS har meddelat att det för innevarande budgetår inte finns anledning att tillföra ytterligare medel i detta syfte. Vad gäller nästa budgetår återkommer regeringen till detta i budgetpropositionen. Dessa avtal har totalt sett inneburit att ca 40 000 människor beretts möjlighet att utbilda sig och höja sin kompetens i stället för att bli uppsagda. Flertalet av de avtal som har slutits löper ut någon gång under år 1995, ett fåtal omfattar första kvartalet Jag anser att kommunerna bör göra sitt yttersta för att undvika friställanden i rådande konjunkturläge. Detta är inte enbart ett ansvar för regeringen. Ansvaret åvilar även kommuner och landsting.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag är hyfsat nöjd, men jag hoppas att jag skall vara helt nöjd när vi är klara med den här pratstunden. Det krävs nog ett litet förtydligande. Först vill jag ge en kort bakgrund till att jag ställde frågan. Jag är medveten om att det kommer att bli svårt att nå balans i många kommuner och landsting utan att säga upp anställda, detta med tanke på hur besvärlig situationen tyvärr ser ut. Det betyder ändå inte att det är rätt att göra uppsägningar nu, vilket statsrådet också säger i sitt svar, för så länge alternativet för uppsägningar är arbetslöshet är det ingen poäng med att säga upp anställda. Följden blir att vården och omsorgen försämras utan att man egentligen gör någon ekonomisk vinst. Som statsrådet sade vidtog den förra regeringen en del åtgärder, visserligen alldeles för sent och enligt min mening dessutom för tamt. Men ändock innebar de att man kunde förhindra en del uppsägningar i år. Jag har all respekt för att vi inte här och nu kan klara ut budgetdiskussionen. Det pågår ju ett budgetarbete som måste avvaktas.

Ett besked vore bra för kommunerna, så att de vet vilka villkor som kommer att gälla.
Fru talman! Jag vill först säga att den möjlighet som AMS har utnyttjat sig av - att genom utbildningsinsatser i kommunerna förhindra uppsägningar - är bra. Den är dock inte ett resultat av ett initiativ från regering eller riksdag, utan det är faktiskt ett eget initiativ som AMS tog därför att pengarna för utbildningsresurser i företagen inte kom att användas under det pågående budgetåret. Jag gillar det initiativet från Det andra jag vill säga är att det oftast har blivit politiskt maktskifte i de kommuner som har visat sig gå hårt fram med nedskärningar i vård och omsorg. Jag tror att det kan vara klokt för de nya majoriteterna att komma ihåg detta under 1995 och inte dra ned sysselsättningen i ett läge när det leder till arbetslöshet. Den finansiella situationen för kommunerna är betydligt bättre än för staten. Det tredje jag vill säga rör Lars Stjernkvists fråga: Kommer dessa resurser att finnas kvar också i nästa budget? Det kan jag inte ge besked om i dag, utan det måste vänta till den 10 januari när regeringen presenterar sin budgetproposition.
Fru talman! Det är möjligt att jag var litet överdrivet generös gentemot statsrådets företrädare, men faktum är att AMS gavs möjligheten att använda resurserna litet friare. Det var en kraftfull opinionsbildning som åstadkom detta. Vi kan åtminstone säga att den förra regeringen inte förhindrade åtgärden. Det var i alla fall bra. Jag frågade vad som kommer att hända när avtalen löper ut. I det konkreta fall jag nämner, Östergötland, är det så att avtalen löper ut redan i april månad. Det innebär tyvärr att man redan i dag på tjänstemannanivå planerar för att varsla under våren med utgångspunkt i att säga upp under hösten. Det ser jag väldigt allvarligt på. Jag hoppas verkligen att regeringen nu ser sig föranledd att snabbt fundera på åtgärder som gör att man kan förhindra uppsägningar - också under hösten. Vi tycks vara helt överens i grundsynen. Någon dramatisk sänkning av arbetslösheten kan jag tyvärr inte se.
Fru talman! Jag vill bara säga att den information jag har fått från AMS innebär att i stort sett alla avtal som är slutna med kommuner och landsting är formulerade så, att varsel om uppsägning kan ske först när avtalet löper ut. Det innebär i detta fall att huvudmannen kan avvakta de ställningstaganden som riksdagen gör i vår då det gäller nästkommande budgetår.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag har respekt för att statsrådet inte vill ge ett klart och entydigt svar i dag. Om det inte ges väldigt tydliga och konkreta besked i budgetpropositionen kan jag lova statsrådet att återkomma till denna fråga.

Fru talman! Dan Ericsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att åstadkomma nya arbetstillfällen. I våras presenterade socialdemokraterna i riksdagen ett program som skulle skapa ca 90 000 arbetstillfällen. Dessa förslag avvisades då av den borgerliga majoriteten. Det finns flera skäl till att regeringen i den ekonomisk-politiska propositionen inte återkommer med exakt samma förslag som socialdemokraterna presenterade i våras. Det förändrade konjunkturläget gör att vi måste göra en ny analys av möjligheterna att bäst bekämpa arbetslösheten. Inriktningen kvarstår emellertid oförändrad. Det är en huvuduppgift för regeringen att bekämpa arbetslösheten med alla de medel som står till förfogande. I den ekonomisk-politiska propositionen tog vi ett första steg. I budgetpropositionen återkommer vi till hur detta arbete skall föras vidare i nästa steg. Arbetslösheten skall bringas ner. Sysselsättningen, som rasat under föregående mandatperiod, skall öka steg för steg med sikte på de höga nivåer vi hade tidigare.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. I valrörelsen lovade ju Socialdemokraterna att ordna 90 000 nya arbeten och 30 000 nya utbildningsplatser - totalt 120 000 sysselsättningstillfällen. Jag har läst innantill i era egna papper. I regeringsställning har ni så här långt presenterat ett förslag som på papperet ger 80 000 platser. Men LO har konstaterat att regeringen har räknat fel. LO måste väl ändå räknas till en av era bundsförvanter i detta avseende. Till detta skall läggas alla de förslag som regeringen nu presenterat och som kommer att få en sysselsättningsdämpande effekt. Det handlar om ökade skatter och avgifter som minskar den vanlige svenskens konsumtionsutrymme och därmed också så småningom sysselsättningen. Det handlar om ökade arbetsgivaravgifter och försämrade möjligheter för provanställning för företagare, vilket också minskar möjligheten att få arbete. Hur kan för övrigt ökade skatter ge fler jobb, Anders Sundström? En del i svaret gör mig extra upprörd. Det hänvisas till "det förändrade konjunkturläget", som gör att regeringen nu måste göra en ny analys av möjligheterna att bäst bekämpa arbetslösheten. Detta ges som förklaring till att man inte lagt fram de förslag för riksdagen som man lovade i valrörelsen. Vad har ni då egentligen sysslat med i departementet sedan ni tillträdde? Nu är insittningsperioden faktiskt över. Nu krävs det handling. Jag efterlyser fortfarande de förslag som skall ge dessa tusentals nya sysselsättningstillfällen. Var finns de, Anders Sundström?
Fru talman! Jag tycker att det är roligt att Dan Ericsson blir upprörd över arbetsmarknadsläget. Det hade varit kul om det hade inträffat ett par år tidigare än just i dag. Under de senaste tre åren har det försvunnit i storleksordningen en halv miljon jobb. Min och regeringens uppgift är att se till att det förs en ekonomisk politik och en arbetsmarknadspolitik som för oss tillbaks till de gamla fina höga nivåerna. Upprördheten delar jag med Dan Ericsson. Han är välkommen med i laget. Det stod så här i kommentarerna till valmanifestet: Det krävs en ny inriktning av arbetsmarknadspolitiken. Eftersom riksdagen i våras avslog våra förslag kan vi inte lova att sänka den öppna arbetslösheten till 5 % redan nästa år. Den försämrade ekonomiska situationen måste leda till en ny analys. Vad vi kan säga är att vår politik leder till en klart lägre arbetslöshet än regeringens politik. Jag kan bara konstatera att prognoserna för 1995 redan nu är betydligt bättre än de som den förra regeringen presenterade. Jag har gott hopp om att varken jag eller Dan Ericsson behöver vara upprörd över arbetslösheten när mandatperioden är slut, utan att vi har återgått till en mer normal svensk situation.
Fru talman! Som vanligt för arbetsmarknadsministern bort frågeställningen till ett annat område. Det är faktiskt så, Anders Sundström, att jag var mycket upprörd över den situation som rådde under förra mandatperioden. Anders Sundström vet att den situationen i hög grad berodde på den politik som bedrevs under 80-talet, då Socialdemokraterna bar huvudansvaret. Det var den som orsakade den stora arbetslöshet vi har haft och som vi har försökt bekämpa med all kraft och också anslagit medel till i arbetsmarknadspolitiken. Det kan vi återkomma till i den debatt som kommer i kammaren om några veckor. Det intressanta är fortfarande, Anders Sundström, vad ni gör i handling i förhållande till vad ni sade i valrörelsen. Ni har inte lagt fram de förslag som omedelbart skulle skapa nya jobb. Ett annat exempel är ungdomsgarantin. Den är jag väldigt nyfiken på. Om ungefär en månad har det gått hundra dagar. Ni lovade när ni tillträdde att alla ungdomar upp till 24 år skulle ha sysselsättning om hundra dagar. Det är snart den första januari. Kommer alla verkligen att ha sysselsättning då?
Fru talman! Dan Ericsson ställer en ny fråga om ungdomsgarantin. Han gör en egen tolkning om hur garantin var utformad. Det var inte så att alla ungdomar skulle ha jobb inom hundra dagar efter valet. Vad vi sade var att vi skall utforma en garanti som gör att ungdomar som gått arbetslösa i hundra dagar kommer med i någon form av åtgärd. Det förslaget jobbar vi med. Vi kommer att presentera sådana förslag i budgetpropositionen - även när det gäller ungdomsgarantin. Jag tror, Dan Ericsson, att det är rätt rimligt att vi jobbar under några veckor. Vi har hittills tagit fram åtgärder för att skapa 80 000 jobb. Vi har hittills minskat den beräknade arbetslösheten från 13,7 till 12,0 % för år 1995. När vi presenterar budgetpropositionen kommer vi att ha nått ytterligare en bit. Ni skall få se att det här ordnar sig. Dan Ericssons upprördhet borde ha hörts betydligt mera under den förra mandatperioden.
Fru talman! Det är inte dåligt att ministern nu tar åt sig äran av att arbetslösheten sjunker. Det är faktiskt så att det var den föregående regeringen som grundlade möjligheten att få arbetslösheten att sjunka genom att skapa bättre förutsättningar för företagande. Nu försämrar ni förutsättningarna. Ni riskerar den här möjligheten att få flera i arbete. Jag uppfattade hundra dagars garantin så att efter hundra dagar skall man ha möjlighet till sysselsättning. Tänker arbetsmarknadsministern gå ifrån det löftet? Det är utställt. Vid årsskiftet har det gått ungefär hundra dagar. Jag räknar med att från den 1 januari 1995 skall alla dessa personer ha möjlighet till sysselsättning. Huvudfrågeställningen, Anders Sundström, gäller de 120 000 platser för sysselsättning i olika former som har utlovats. Enligt LO har det blivit 60 000 platser. Nu säger ministern att det handlar om 80 000. Har LO fel i sina beräkningar? Man måste väl ändå ha haft något på fötterna när man angav den här siffran.
Fru talman! Jag kan lova Dan Ericsson och alla andra att när vi redovisar vår mandatperiod kommer vi med bred marginal att kunna överträffa alla de prognoser och löften som vi ställde ut i valrörelsen när det gäller arbetslöshetsbekämpning. Det är litet lustigt att Dan Ericsson säger att den höga arbetslösheten under den gångna mandatperioden var ett resultat av socialdemokratin på 1980-talet. Att arbetslösheten nu minskar igen när en socialdemokratisk regering tillträdde skulle också vara ett resultat av den borgerliga regeringen. Ni får försöka bestämma er för om ni ökade eller minskade arbetslösheten under er period.
Fru talman! Svaret är mycket enkelt. Vi gjorde allt för att bekämpa effekterna av den skadliga ekonomiska politik som socialdemokraterna bedrev och som ledde till den höga arbetslöshet vi har. Det arbetet börjar nu ge resultat. Jag konstaterar nu också att Anders Sundström försöker vara en stor profet. Det skall bli intressant att, när mandatperioden är slut, få läsa protokollet. Anders Sundström har nu utlovat att regeringen med bred marginal skall ha klarat alla de mål man satte upp i valrörelsen när det gäller sysselsättningen. Vi hoppas att detta kommer att besannas. Jag är emellertid rädd för att den politik regeringen nu bedriver kommer att få motsatt effekt. Det oroar mig. Jag är fortfarande litet upprörd, Anders Sundström, över att ni sitter och analyserar. Ni har ännu inte har lagt fram förslag till hur ni skall skapa de 120 000 nya platserna ni har utlovat. Var finns förslagen?

Fru talman! Jag vill först tacka kulturministern för svaret som jag i grunden uppfattar som positivt. Anledningen till min fråga är givetvis att vi dagligen ser och upplever att ett allt grövre våld sprider sig i allt vidare kretsar och att det kryper allt längre ner i åldrarna. Jag har dessutom en viss erfarenhet från 35 års arbete med barn och ungdom att luta mig emot. Jag tycker därför att jag vågar påstå att en stor del av barnens skräck, hårda kroppsspråk, aggressioner och våldshandlingar i dag har sitt upphov i den mängd av våldsserier och våldsutbud som massmedierna står för. Att reklamintäkterna ökar är väl bra, men det borde inte få ske på små, oskyddade och mottagliga barns bekostnad. Det måste bli ett slut på, vad jag vill kalla, låt-gåmentaliteten gentemot det våldsutbud som uppenbarligen påverkar och infiltrerar barnen och med stor sannolikhet ger dem en falsk uppfattning om våldets konsekvenser. Fantasi och verklighetsflykt flyter ihop. Gränser suddas ut. "Han vill göra karate. Inte jag. Då sparkar de ned mig." Vad berättar ett sådant uttalande från en sexåring? Jag är medveten om att vi i ett demokratiskt samhälle med allt större programutbud inte kan lösa den här frågan genom rop efter censur och förhandsgranskning. Som vuxna och som nation borde vi hjälpa föräldrarna att skydda barnen genom att åtminstone slå fast två saker i nuläget. För det första accepterar vi inte nuvarande acceleration och spridning av våldet. För det andra skall vi nu tillsammans starta, via en mängd olika åtgärder som kulturministern menade, en handlingsplan mot våld i allmänhet och mot underhållningsvåld i synnerhet. Jag har följande fråga till kulturministern. Delar kulturministern min uppfattning och är kulturministern beredd att medverka till och i en sådan handlingsplan? Jag uppfattade nästan svaret som ett ja.
Fru talman! Jag ber också att få tacka kulturministern för svaret på min fråga. Jag tycker att kulturministern har rätt anslag i sitt svar. Det finns inga enkla förklaringar. Det är självklart inte fråga om att hitta enskilda syndabockar. Vi behöver ha en samverkan. Det är dock lika farligt att försöka skylla ifrån sig att enskilda företeelser också kan vara ett observandum på ett brett sammansatt problemkomplex. Varhelst våldet sticker fram sitt tryne måste vi se till att det motas tillbaka. Det gör man inte med en åtgärd utan med ett samlat åtgärdsprogram. Det är uppenbart att våldet har tilltagit under den senaste tiden. Kulturministern säger att hon är beredd att gå igenom det sammantagna frågekomplexet. Det är bra att man gör det. Jag beklagar att man egentligen inte har kommit längre i det här huset när det gäller att kriminalisera innehav av bilder, videogram, o.dyl. Men det är inte bara frågan om att följa upp och titta på det här. Det är viktigt att gå i bräschen och ta initiativ. Jag undrar om kulturministern är beredd att ta upp en diskussion direkt med programbolagen och att i internationella forum, t.ex. EU, ta upp detta, så att vi blir pådrivande.

Fru talman! Det känns bra, kulturministern, att vi i grunden resonerar lika. Det skall vara samförstånd, och flera olika åtgärder skall vidtas. Förra året anmäldes mer än 1 000 barn under 15 år för misshandel. Jag har i min skolverksamhet upplevt att de aggressiva barnen har blivit ett allt större problem. 12 % av pojkarna i högstadiet i en svensk stad bär dagligen vapen. Detta är tecken på någonting som inte är bra och som måste stävjas. Förutom de förslag till åtgärder som kulturministern nämnde tror jag att det handlar mycket om utbildning. Det handlar om normer och om att sätta gränser. Det handlar om forskning. Det kan handla om att granska och diskutera TV-budskapet tillsammans. Kanske skall det t.o.m. vara en extramoms för kommersiella kanaler. Den kan då användas till alternativa produktioner. Det handlar om gemensamma etiska överenskommelser, som Agne Hansson var inne på, med programbolagen i Sverige och i internationella sammanhang. Jag förutsätter också att kulturministern, med den öppenhet som hon har visat, skall spela på hela registret nästa gång. Det är mycket som vi har att slåss för - att rädda barnen och rädda framtiden. Tack för ett gott svar! Det borde följas av handling.
Fru talman! Det var ett bra besked, ett klarläggande, i den här omgången. Jag försökte i mina frågor mer styra åt det håll som jag ansåg vara viktigt. Jag har i första hand fokuserat min fråga på mediernas roll i detta sammanhang. Jag tror nämligen att de har en viktig roll. Jag vet att kulturministern känner till detta, eftersom hon har arbetat med medier. Jag har haft förmånen att en gång i tiden vara ordförande i Filminstitutets kvalitetsfilmråd. Det är naturligtvis viktigt att vara förebyggande, men det är också viktigt att ta upp debatten om etiska principer med programbolagen. Jag ser fram emot att få förslag på åtgärder så småningom. Jag hoppas att vi gemensamt kan fortsätta kampen mot våldet. Det är viktigt.

Fru talman! Erik Arthur Egervärn har frågat mig om jag är beredd att ändra högskoleförordningen så att de högskolor till vilken fakultetsnämnd inte är knuten har möjlighet att inrätta tjänst som professor. Jag vill inledningsvis påpeka att högskolorna i dag är knutna till fakulteterna genom den särskilda bilaga i högskoleförordningen som reglerar fakulteternas verksamhetsområden. Därigenom skapas en viktig koppling mellan forskningsmiljöerna vid universitet och fackhögskolor och den forskning som bedrivs vid högskolorna. Jag har sedan jag tillträdde som utbildningsminister klart deklarerat att jag inte kan se något principiellt hinder emot att högskolor får egna professurer. Det är viktigt också för utbildningens kvalitet att forskningsanknytningen säkras vid lärosäten som i dag saknar egna fasta forskningsresurser. Jag är beredd att vidta de åtgärder som behövs, inklusive ändringar i högskoleförordningen, men denna utveckling måste ske stegvis. En möjlighet är att låta universitetskanslern pröva den vetenskapliga miljön vid de högskolor som vill inrätta egna professurer. Därigenom garanteras den vetenskapliga kvaliteten för de professurer som inrättas vid högskolorna. Detta är en principiellt viktig fråga som jag avser att återkomma till i den kommande budgetpropositionen.
Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det här svaret. Det är i grunden ett mycket positivt svar, som jag tolkar det. I Mitthögskolans newsletter nr 3 konstaterar utbildningsministern själv att de små högskolorna har visat sig livaktiga och kreativa. Han säger att han inte ser några principiella skäl mot att de skall få egna professurer. Detta framgår också av dagens svar. Vi är med andra ord helt överens i sakfrågan. Det är mycket glädjande att kunna konstatera det. Jag vill ändå passa på att komplettera min fråga. Möjligen skulle en följdfråga kunna formuleras ungefär så här: När skall det ske och under vilka former? Utbildningsministern säger i sitt svar att han avser att återkomma i budgetpropositionen. Då frågar jag mer konkret: När kan en ändring av högskoleförordningen vara genomförd, så att den formella delen när det gäller att inrätta professorstjänster kan tillgodoses?
Fru talman! Jag är övertygad om att vi i grunden ser likartat på den här frågan. Jag är inte beredd att i dag exakt säga hur det kommer att bli i budgetpropositionen, eftersom budgetarbetet fortfarande pågår. Min strävan är att vi i samband med budgetpropositionen skall kunna ge ett principiellt besked i den här frågan.
Fru talman! Jag kan förstå att det inte går att få något mer exakt svar när det gäller tidpunkten. Jag skulle vilja gå vidare i utbildningsministerns svar när det gäller prövningen av den vetenskapliga miljön, som utbildningsministern menar att universitetskanslern skall göra. Jag har självfallet ingenting att invända mot en sådan formulering. Jag skulle möjligen vilja veta vad det innebär rent praktiskt, om det finns några principer för vad som ligger i begreppet att pröva den vetenskapliga miljön. Jag kan peka på en sådan miljö som finns vid Mitthögskolan i Östersund. Där har man redan i dag en avancerad forskning inom ekotekniken och turismen, och man har ett samarbete med Militärhögskolans managementinstitution osv.
Fru talman! Detta är en idé som har uppkommit också utifrån de små och medelstora högskolornas egen rektorsorganisation. Själva förfarandet liknar det då kanslern prövar högskolornas examensrätt. Kanslern gör en bedömning av den vetenskapliga kvaliteten och av undervisningens karaktär osv. På motsvarande sätt kan givetvis en bedömning av själva forskningsmiljön göras. Jag menar att en sådan prövning också skulle undanröja den oro som man på sina håll har för att en rätt för högskolorna att ha egna professorer skulle innebära en kvalitetsförsämring. Vi är säkert överens om att någon sådan inte är aktuell.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för ett i grunden positivt svar. Jag ser fram emot budgetpropositionen. Vi kanske får anledning att återkomma till frågan i ett annat sammanhang. Tack så mycket.

Fru talman! Ingrid Näslund har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till freds och försoningsskapande insatser i Rwanda, likt de båda försoningskonferenserna som den förra regeringen tog initiativ till vad gäller Burundi. Jag håller med om att ett grundligt försoningsarbete i Rwanda är nödvändigt för att bryta den onda cirkeln av konflikter och massmord. Det kommer att ta mycket lång tid att hela de klyftor i samhället som förlusterna i människoliv har skapat. Utan en genomgripande försoningsprocess kommer de miljontals människor som flytt inte att våga återvända hem. Att halva befolkningen befinner sig på annan ort än hemorten kan i sig skapa nya konflikter. I flyktinglägren i Zaire försämras säkerhetsläget kontinuerligt på grund av närvaron av den slagna förra regeringsarmén. Ytterligare problem är att Rwandas regering har så begränsade resurser att den inte kan betala löner till armén, och landets poliskår är slagen i spillror. Sverige stöder på olika sätt försoningsfrämjande och konfliktförebyggande insatser i Rwanda, och det är viktigt. Sverige har bidragit till den av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter inledda insatsen med observatörer som dels skall främja försoning, dels undersöka respekten för mänskliga rättigheter. Sverige har vidare bidragit till genomförandet av ett expertseminarium om Rwanda i USA i oktober. Syftet med seminariet var att diskutera möjliga vägar att uppnå försoning och i förlängningen fred i Rwanda. Seminariet kan anordnades av Liv och Fredsinstitutet i Uppsala på uppdrag av FN. Seminariet kan komma att följas av en konferens för rwandiska intellektuella i Rwanda samt ett uppdrag från FN till Liv och Fredsinstitutet att inleda försoningsarbete på gräsrotsnivå. Jag vill även nämna att Lutherska Världsförbundet och All Africa Council Of Churches nyligen inlett förhandlingar med kyrkorna i Rwanda och rwandiska regeringsföreträdare om ett utbildningsoch diskussionsprogram i syfte att närma olika grupper i samhället till varandra. En ansökan om stöd till detta program sägs vara på väg till SIDA. Regeringen ser positivt på detta initiativ. Det är viktigt att se Rwandakonflikten i ett regionalt perspektiv. Konflikter och flyktingströmmar spiller lätt över från ett land till ett annat. OAU och Global Coalition för Africa höll nyligen en konferens om demobiliseringsproblem i regionen, och Sverige bidrog genom SIDA till konferensens genomförande. Vi har vidare uttryckt vårt stöd för den av OAU initierade konferensen om flyktingar och internflyktingar i regionen som planeras äga rum i början av nästa år i

Fru talman! Erling Bager har frågat mig på vilket sätt regeringen avser tillvarata de enskilda organisationernas kunskaper och erfarenheter i uppbyggnadsarbetet i Gaza. Berndt Ekholm har frågat mig om regeringen är beredd att snabbt utöka det svenska biståndet till Gazaremsan och medverka till att olika givarländer forcerar sina biståndsinsatser. Jag besvarar de två frågorna i ett sammanhang. Det svenska biståndet till det palestinska folket uppgår under innevarande budgetår till minst 250 miljoner kronor. Drygt 100 miljoner av dessa går på olika sätt direkt till Gaza, Västbanken och den palestinska administrationen. SIDA har i uppdrag att bereda och genomföra insatser till stöd för det palestinska folket och till stöd för fredsprocessen. I detta sammanhang har regeringen angett fem mål för det svenska stödet. Det första målet är att förbättra det palestinska folkets levnadsvillkor genom sociala och humanitära insatser. Detta sker genom stöd til FN-organisationen UNRWA, men även genom bilateralt stöd genom svenska enskilda organisationer inom hälsosektorn. Det andra målet är att bidra till att bygga upp palestinska demokratiska institutioner och samhällsstrukturer för självstyre. Detta sker genom direkt stöd till palestinska institutioner, såsom enheten för hälsoplanering, stöd till utbildning av palestinsk civilpolis sam allmänt budgetstöd. Det tredje målet är att bidra till ekonomisk utveckling och sysselsättning, t.ex. genom s.k. infrastrukturinsatser. På detta område pågår för närvarande ett intensivt förberedelsearbete. Att snabbt skapa sysselsättning och inkomster i framför allt Gaza är av största betydelse för fredsprocessens fortsättning. Det fjärde målet är att verka för demokratisk samhällsutveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Inom detta område bedrivs ett omfattande arbete med palestinska enskilda organisationer, bl.a. den oberoende MR-kommission som leds av Hanan Ashrawi. Det femte och sista målet är att bidra till den multilaterala fredsprocessen genom att fungera som samordnare av frågor rörande palestinska flyktingbarns välfärd. Detta arbete, som leds av en arbetsgrupp inom UD/SIDA under ledning av ambassadör Thomas Hammarberg, går ut på att identifiera, analysera, delfinansiera och mobilisera ett internationellt stöd till insatser för palestinska flyktingbarn. Som svar på Erling Bagers fråga om på vilket sätt regeringen avser tillvarata enskilda organisationers kunskaper och erfarenheter i uppbyggnadsarbetet i Gaza, vill jag därför understryka att det svenska biståndet under många år till stor del har kanaliserats genom enskilda organisationer, såväl svenska som palestinska och i viss mån israeliska. Erfarenheterna av detta samarbete har varit och är mycket goda. Det är självklart att även i forsättningen i stor utsträckning arbeta genom kompetenta enskilda organisationer och att fortsätta den mycket öppna och värdefulla dialogen med organisationerna. Berndt Ekholm frågar om en utökning av det svenska biståndet till Gaza. Det är regeringens uttalade avsikt att på ett påtagligt sätt öka det svenska engagemanget och stödet för fredsprocessen i Mellanöstern. En naturlig del av ett sådant ökat engagemang är ett ökat svenskt bistånd till området. Diskussioner om detta pågår för närvarande. Som ett led i regeringens arbete med att öka engagemanget i Mellanöstern har en särskild arbetsgrupp nyligen återigen inrättats på Berndt Ekholm frågar även om regeringen är beredd att medverka till att andra givarländer forcerar sina biståndsinsatser till området. Denna fråga kan jag enkelt besvara med ett ja. Regeringen har redan inlett dialog med en rad givarländer om gemensamma ansträngningar för att påskynda genomförande av biståndsinsatser i Gaza.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det var ett positivt och utförligt svar. Det är viktigt att vi från svensk sida bidrar till fredsprocessen i Gaza och på Västbanken. Den svenska regeringen har ju tidigare beslutat att stöda uppbyggnaden av exempelvis bostäder och VA-ledningar i Gaza och att förbättra infrastrukturen. Jag tror att det är väldigt viktigt. SIDA har också, som framgår av svaret, fått i uppdrag att se till att de etablerade kontakter som finns med exempelvis svenska fristående organisationer kan tillvaratas. Det är viktigt att det görs. Handfasta, omedelbara insatser för att förbättra levnadsförhållandena i flyktinggettona i Gaza är mycket nödvändiga för att fredsprocessen skall kunna fortsätta och för att lugna den snart explosiva situation som råder i de självstyrande områdena. Det är viktigt för att fredsprocessen skall kunna säkras och möjligheter tillvaratas. Det framgår också av statsrådets svar att de goda kontakter som ideella föreningar har haft skall fortsätta och att Utrikesdepartementet avser att inom kort inbjuda berörda svenska enskilda organisationer till ett samrådsmöte om biståndet i Gaza och på Västbanken. Det är väldigt positivt. Jag vill då peka på att vi i Sverige har Jabbokfonden, som har direkta kontakter med Palestinian Housing Council, och att man kan pröva de vägar som finns och som är upparbetade. I det här fallet handlar det i första hand om att få till stånd hjälp för flyktinglägrets folk. Jag tycker att man skall fortsätta använda den kunskap som finns i svenska organisationer.
Fru talman! Också jag vill tacka biståndsministern för svaret. Det är inte alltid man har anledning att vara nöjd med ett svar, men det här är ett mycket positivt svar - det är utförligt, och det är också klarläggande. Jag hoppas verkligen att det blir möjligt för regeringen att nå framgång i det interna arbetet med att konkret utöka stödet, så att man också kan öka det ekonomiska engagemanget i området. Läget är ju nu akut. Efter de palestinska dödsskjutningarna av palestinier har naturligtvis läget blivit oerhört spänt. Detta bottnar i djupgående motsättningar, vilka ytterst får sin näring i de utomordentligt dåliga levnadsförhållandena i Gazaområdet; jag har själv under flera resor kunnat se hur illa det är. Egentligen har palestinierna nu satts att administrera ett enda stort flyktingläger, som består av 800 000 människor, och det är naturligtvis inte särskilt lätt. Befolkningen i området är beroende av att kunna arbeta i Israel, men gränserna är som en följd av oroligheterna stängda, och situationen blir därför förvärrad. Nu har vi fått fred i området, och då gäller det att verkligen ta vara på de möjligheter som finns. Av 2,4 miljarder dollar, varav 700 miljoner skall utbetalas i år, har endast 70 miljoner utbetalats. Detta är naturligtvis inte till fyllest. Jag undrar därför: Vilka möjligheter har regeringen att föra en diskussion med Världsbanken om konkreta åtgärder som underlättar mottagandet? Det finns naturligtvis brister på palestinsk sida, men det finns också brister i givarländerna. På vilket sätt kan regeringen utöva påtryckningar på Världsbanken så att man snabbare ser till att bidra till att de här insatserna kommer i gång?
Fru talman! Jag vill först ge en kommentar till vad Erling Bager sade. Vi står nu inför ett nytt, mycket aktivt skede i svensk Mellanösternpolitik. Vi kommer på nytt att gå in som en aktör och vara närvarande på platsen med ett stort bistånd och med en utökad personal. Vi ser i detta läge medverkan av de svenska och internationella enskilda organisationerna som synnerligen viktig, och det är därför jag har inbjudit representanter för alla de svenska organisationer som är verksamma i Mellanöstern, och särskilt i de ockuperade områdena, till ett samrådsmöte som skall äga rum inom kort, före jul. Vi skall då diskutera det vidare samarbetet, och vi skall orientera om våra planer. Vi är, Berndt Ekholm, nu inne i ett mycket intensivt skede av dialog med andra länder och olika organisationer, t.ex. FN-organ som UNDP och UNWRA, och vi skall i denna fråga också ha ett samtal med representanter för Världsbanken.

Parallellt med detta har också utrikesministern haft ingående samtal med den norska regeringen, så att vi skall vara väl samordnade. Vi skall därför göra det vi skall göra i området. Det finns en hel del att göra, och alla krafter behövs i medverkan.
Fru talman! Som framgick av mitt förra inlägg är jag nöjd med svaret. Det går i den riktning jag själv strävar, nämligen mot att vi skall driva på fredsprocessen, se till att ideella organisationer, svenska organisationer som har kontakter, kan användas i fredsprocessen. Det är viktigt att det här kommer till stånd snabbt. Det framgick av statsrådets senaste inlägg att träffen sker före årsskiftet, vilket är positivt. Det finns en organisation nere i Israel som arbetar med något som kanske är den svåraste uppgiften, nämligen att verka för fred och försoning mellan de människor som bebor landet. Denna förening i Israel kan också användas i det viktiga fredsarbetet.
Fru talman! Jag är naturligtvis väldigt glad över att regeringen är beredd att trappa upp insatserna och engagemanget för Palestinafrågan. Det är helt enkelt också nödvändigt i den situation som vi nu befinner oss i. Jag ser det som väldigt angeläget med påtryckningar på Världsbanken om att man därifrån i vissa sammanhang kanske inte skall ställa så höga krav som man nu ställer på mottagarna. Man måste ju ha förståelse för att de palestinska myndigheterna har ett utomordentligt svårt utgångsläge att arbeta utifrån, och man måste ta stor hänsyn till det. Det är inte fråga om någon modern statsbildning, utan i praktiken en form av u-land, och man kan därför inte ställa hur höga krav som helst. En fråga som jag tycker är väldigt viktig och som jag vill höra biståndsministerns synpunkt på är i vad mån vi kan påverka Israel att öppna sina gränser. Många av palestinierna i det här området har ju arbete i Israel. Jag tror inte att det är någon konstruktiv politik att sluta gränserna, utan jag tror snarare att man bygger upp motsättningar på det viset. Även om jag kan förstå varför Israel sluter gränserna, tror jag inte att det är en särskilt klok politik. Det vore bättre att öppna gränserna och därigenom ge palestinierna arbete.
Fru talman! Det är en mycket känslig fråga som Berndt Ekholm tar upp på slutet. De olika terrordåd som har ägt rum mot israeliska medborgare och även bosättare har i Israel skapat en opinion, som kanske till sin majoritet också börjar bli negativ gentemot fredsprocessen. Därför har regeringen i Israel funnit sig tvingad till att vidta åtgärder som stryper utförseln av varor från Gazaområdet och framför allt rörligheten över gränsen mellan Gaza och Israel. Detta leder bl.a. till att palestinier i Gaza förlorar sina arbeten. Detta är en diskussion som den israeliska regeringen är mycket medveten om, och man vill komma ifrån problemet. Det ligger i Israels eget intresse, det är av intresse för den gemensamma säkerheten mellan palestinier och israler att man kommer ifrån den här situationen. Vi fortsätter dialogen om detta. Jag kan nämna att ett av de projekt som vi nu försöker förbereda och genomföra snabbt syftar till att skapa arbetstillfällen nära gränsen så att man därigenom kan komma ifrån den här stängningsproblematiken.
Fru talman! Till sist vill jag bara understryka, precis som det står i biståndsministerns svar, att sysselsättningsfrågan är central när det gäller att lösa problemen i Gaza. Jag förstår mer än väl Israels problem, men jag tror inte att det är möjligt att klara av sysselsättningen på Gazaremsan i ett slutet rum. Det är nödvändigt att etablera någon form av samarbete över gränserna och att det kan ske under trygga former. Det innebär att palestinier också kan arbeta i Israel, precis som man gjorde förr. Jag kommer inte ihåg siffrorna exakt, men jag tror att det en gång i tiden var 60 000-70 000 som arbetade där. Nu är det kanske 10 000. Med stängda gränser kommer väl i stort sett inga alls över. Detta är en nyckelfråga. Jag hoppas att det skall vara möjligt för Sverige att påverka i en god samtalston så att vi får en öppnare attityd här. Jag tackar så mycket för svaret.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om hur långt projektet med att rena Dalälven har kommit. Regeringen beslöt att i november 1987 tillsätta en särskild delegation, Dalälvsdelegationen, med uppgift att rena Dalälven inom tio år. För detta ändamål har delegationen disponerat 100 miljoner kronor. Dalälvsdelegationens arbete har bl.a. resulterat i ett åtgärdsprogram för att rena Dalälven. Inom ramen för detta har en handlingsplan för att minska kväveläckaget av närsalter från jordbruksmark genomförts av Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Åtgärder har genomförts vid ett tiotal industrier för att minska utsläpp av förorenande ämnen och en fosforrening på minst 95 % har införts vid kommunala reningsverk. Vidare har en tillsynskampanj genomförts, vilket inneburit att det har upprättats kontrollprogram för att minska oljeutsläppen från vattenkraftverk, att kontrollen av bilvårdsanläggningar har skärpts och att kemikalietillsynen och myndigheternas beredskap för olyckor har förbättrats. Ett informationssystem för miljöfrågor är vidare under utveckling vid Länsstyrelsen i Kopparberg. Delegationen konstaterar också i sin åtgärdsplan att det inte helt klart framgick av miljöskyddslagen vem som hade det juridiska ansvaret för att genomföra återställningsåtgärder vid vissa områden. Enligt den bedömning som gjordes skulle det bli kostsamt och ta lång tid att rättsligen pröva detta. Det var bakgrunden till att regeringen 1991 tillsatte en förlikningsman med uppgift att tillsammans med berörda företag och myndigheter träffa en överenskommelse om genomförandet av erforderliga åtgärder. Förhandlingar upptogs med såväl Boliden Mineral AB som Stora Kopparbergs Bergslag AB. Med Stora Kopparbergs Bergslag AB ingicks ett avtal i september 1992 om åtgärder för att minska metalläckaget från gruvavfall i Falun. Regeringen godkände avtalet i december samma år, och under tidsperioden fram till år 2002 uppskattas statens insatser till ca 39 miljoner kronor. De stora åtgärderna kommer att genomföras under åren 1997-2001. Trots stora ansträngningar kunde tyvärr inte något liknande avtal komma till stånd med Boliden Mineral AB om gruvavfallet i Garpenberg. I våras föreslog därför förlikningsmannen att förhandlingsarbetet skulle avbrytas, och regeringen beslöt i augusti i år att arbetet skulle avslutas både för förlikningsmannen och Dalälvsdelegationen. Enligt uppgift har Naturvårdsverket för avsikt att hos Koncessionsnämnden för miljöskydd pröva ansvarsfrågorna för att återställa gruvavfallsdeponierna i Garpenbergsområdet. Förberedelser för en sådan prövning pågår. Projektet med att rena Dalälven kommer inte att kunna genomföras till 1997 men väl till år 2002. De stora saneringsåtgärderna kommer att genomföras under åren runt sekelskiftet.
Fru talman! Tack för svaret. Detta är ju en långdragen process. Jag har full förståelse för att man inte har lyckats göra detta på tio år, som var målet. Detta är kanske mycket större än man trodde från början. Dalälven har ju länge stått för de största utsläppen av tungmetaller i Östersjön. Vi kan inte enbart belasta öststaterna för den dåliga miljön i Östersjön. Vi är också medansvariga. De största utsläppen kommer från gruvavfallet både i Falun och i Garpenberg. I Falun kommer Stora att satsa 40 miljoner och staten 39 miljoner - jag trodde att det var 40 miljoner. Det kommer säkert att åstadkomma en hel del förbättringar, även om det inte löser problemen. Jag tror inte att man når upp till en minskning på 95 %, som målet är. Det är någonting som framtiden får utvisa. I Garpenberg har Boliden inte velat ta sin del av ansvaret, och det är det stora problemet. Riksdagen och regeringen måste naturligtvis försöka att påverka Boliden så att det händer något. Om man inte kommer någon vart där kvarstår kanske nästan hälften av utsläppen - jag kan inte säga exakt. Det går nu att bada på flera håll i älven, t.ex. i min hemstad Borlänge, utom vid vissa stora reningsverk och industrier. Det betyder att det inte går på många ställen. Det går också att fiska på stora områden, och man kan även äta fisken - så visst har det skett stora förbättringar. Men det finns fortfarande problem kvar. Jordbruket har minskat sina utsläpp, men det kommer fortfarande stora utsläpp av urea från Dala Airport. Jag kan återkomma till det i mitt nästa inlägg.
Fru talman! Fru Pohanka och jag är eniga om hur viktigt det är att rena Dalälven både för Dalälvens skull och för Östersjöns skull. Det viktigaste är inte om det tar 10 eller 15 år, utan det viktigaste är att det blir gjort och att någon är framsynt nog att börja. Därför vill jag också ge en eloge till fru talmannen som tog initiativ till det här viktiga arbetet. Sedan kan vi bara beklaga att vi inte har fått något avtal med Boliden. Nu går det tyvärr via Koncessionsnämnden för miljöskydd, vilket gör att det kan ta litet längre tid. Men å andra sidan räknar vi med att det förr eller senare skall bli klart också med Boliden.
Fru talman! Jag hade ju interpellationer och frågor tillsammans med talmannen under min förra riksdagsvistelse. Detta är ingen ny fråga. Jag kommer att återkomma till den igen. Flygplatsen Dala Airport har ju varit föremål för koncessionshandlingar. Där har man byggt upp vallar runt om, men det är så vansinnigt gjort att när man skottar snö kommer snön med föroreningar utanför. Sedan tar de vägen ner i vattensystemet i alla fall. Det finns brister där, även om det har hänt litet grand. Föroreningarna går så småningom genom vattensystemet ut i Dalälven och hamnar i naturskyddade fågelområden m.m. Nu har ju Dalälvsdelegationen upplösts, och Naturvårdsverket har tagit över ansvaret. Jag tycker att det är synd att den upplöstes, men det finns säkert skäl för det. Vi hade ju tre pilotprojekt som pågick samtidigt. Det var Sundsvall, Hisingen och Dalälven. Efter tio år borde man kunde fortsätta efter att ha utvärderat dessa. Vad säger miljöministern om det?
Fru talman! Jag har ju inte suttit på min stol så många veckor ännu, men jag tycker att det är viktigt att vi utvärderar de projekt som ha varit och lär av det som har fungerat bra och tittar på problemen för att kunna göra liknande lyckosamma projekt i framtiden. Vi får komma tillbaka till det.
Fru talman! Detta är inget litet projekt. Det är kanske det största av dem. Därför är det särskilt viktigt att titta på det. Man har fortfarande inte utrett skogsbruket och trafiken ordentligt. Trafiken är ju den största förorenaren. Man har inte tagit reda på hur mycket som kommer ner i Dalälven från trafiken. Jag tycker att det också hör till bilden. Nu ökar ju timmertransporterna genom Dalarna. De förs över från tåg till lastbilar. Hur mycket ökar det utsläppen? De berör ju även Dalälven eftersom vägarna till stor del går längs älven. Det finns saker kvar att göra, men jag är mycket glad för det som har blivit gjort. Det vill jag betona. Men det finns kanske ytterligare saker som kan utredas av Miljödepartementet.
Fru talman! Det finns mycket kvar att göra på miljöområdet. Allt går väl inte in under projektet att rena Dalälven ens i Dalarna. Trafikfrågorna och skogsfrågorna måste ju också ses i ett större sammanhang. Där kommer regeringen att komma tillbaka när det gäller en trafikkommission. Vi kommer också tillbaka till sektorsprogrammen för att hitta bra miljömål inom respektive sektorer. Jag hoppas att vi får chansen till fortsatta debatter om hur vi skall klara trafiken, skogen m.m. i framtiden.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig hur arbetet med lagförslaget om ett förbud mot indirekt tobaksreklam kommer att bedrivas. 1993/94:149) att regeringen skyndsamt bör utreda frågan om ett förbud mot förtäckt tobaksreklam och därefter återkomma till riksdagen. Den 1 september i år beslutade regeringen om direktiv för en utredning om förbud mot indirekt tobaksreklam. En särskild utredare kommer att utses denna vecka.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Skälet till att riksdagen också ville förbjuda indirekt reklam är att reklamen har ändrat karaktär, från att från början vara produktinformation till att nu vara livsstilsreklam. Reklam för välkända tobaksvarumärken åsätts ju inte bara tobaksvaror utan också fritidskläder, ryggsäckar, solglasögon m.m. Genom att kringgå reklamrestriktionerna driver tobaksbolagen på ett cyniskt sätt gäck med dem som bedriver nationell folkhälsopolitik. Allmänheten möts av dubbla budskap. Att reklam har försäljningsdrivande effekt ifrågasätts av industrin. Men man skulle ju inte satsa så mycket pengar på reklamen om det inte gav resultat i kassan. Reklamförbud anses av många strida mot tryckfrihetsförordningen. Men sedan mitten av 70-talet finns det ett avsnitt i svenska tryckfrihetsförordningen där det sägs att det är möjligt att förbjuda annonsering av såväl tobaksvaror som alkoholhaltiga drycker. I debatten om den indirekta reklamen har man, tycker jag, överdrivit svårigheten att införa förbud. Inom EU har EG-domstolen klarlagt att det faktum att ett visst varumärke används på tobaksvaror i ett EU-land inte hindrar ingripande mot sådan användning i ett annat land. För övrigt har EU kommissionen också lagt fram ett direktivförslag om förbud mot direkt och indirekt tobaksreklam. Tobak är faktiskt den enda lagligt försålda produkt i världen som leder till allvarliga skador och död när den används så som tillverkaren har avsett. Hade det inte varit möjligt att använda Tobaksutredningens lagförslag här i stället för att gå på utredning? Och om man nu går på utredning, vilken tidsram skall utredaren då arbeta med?
Fru talman! Vi är helt överens om att det - om hjärtat får tala - inte råder något tvivel om att varje form av tobaksreklam borde förbjudas. Problemet är att alla inte är riktigt lika eniga om att frågan ännu utretts i botten vad gäller tryckfrihet och grundlag. Därför får utredningsmannen, som för övrigt är hovrättslagman Nils-Olof Berggren, det här uppdraget. Han skall vara färdig den 31 maj 1995. Sedan får vi se om och på vilket sätt det kan vara möjligt att ge sig i kast med frågan igen.
Fru talman! Det är bra att man har både en person och en tidsram för det här. Detta brådskar ju inte bara när det gäller vad som händer i Sverige utan faktiskt också när det gäller vad som händer i andra länder. I Baltikum satsar tobaksbolagen, inte minst det svenska företaget, väldigt hårt nu. Det gäller reklam riktad mot främst kvinnor och barn. Det senaste jag sett är att Svenska Tobaks AB har skickat ut en inbjudan till Sveriges tidningsredaktioner att delta i en pressresa till Tallinn den 29 - den 30 november. Resan betalas av Svenska Tobaks AB och innefattar naturligtvis besök på det svenska företaget. Var man landar här vet vi väl först när resan är verkställd. Detta visar i alla fall på aktiviteten från tobaksbolagens sida. Jag ser fram emot den sista maj och hoppas att alla problem då är lösta när det gäller den indirekta reklamen och lagstiftningen.
Fru talman! Tyvärr har den lagstiftning som vi i Sverige kan tänkas genomföra inte någon effekt på vad som händer i Tallinn, utan där bestäms på annat håll om den saken. Naturligtvis är det inte svårt att reagera mot en del av den reklamverksamhet som äger rum och inte minst mot det försåtliga i just den indirekta tobaksreklam som har dykt upp under senare tid. Det gör att också jag ser fram emot att få ta emot nämnda utredning. Sedan får vi se vad som kan göras åt saken vid en senare tidpunkt.
Fru talman! Naturligtvis bestämmer baltstaterna själva vilken reklam de vill ha. Men vad vi i vårt land gör påverkar väldigt mycket. Det gäller också andra länder, t.ex. Frankrike och Finland, som är inne på samma linje. En av de viktigaste mänskliga rättigheterna är ju rätten till hälsa. Den rätten hotas av tobaksreklamen, som är ägnad att påverka barn och ungdom i den ålder då de är mycket mottagliga för sådana här budskap. Alla länder tvingas göra avvägningar och att dra upp gränser för mänskliga och medborgerliga rättigheter när utövandet av en rättighet hotar en annan. Jag tycker att Sverige borde höra till föregångsländerna när det gäller att värna om våra medborgares hälsa och ha ett heltäckande program i fråga om att förebygga tobakens skadeverkningar. Det inbegriper också reklamen.
Fru talman! Också på denna punkt är vi överens. Frågor som gäller både livsstil och folkhälsa, och det gör tobaksfrågorna, är viktiga. Här är internationell samverkan väsentlig. Vi importerar mycket av den kultur som det sist och slutligen handlar om i dessa frågor. Men naturligtvis exporterar vi också vår lilla del av kulturen. På de här områdena är det viktigt att utveckla samverkan. Det är också viktigt att göra rätt hemma.

Fru talman! Som Inger René just har påpekat är utskottet när det gäller betänkandena KU10 och KU20 enigt så när som på en punkt. Majoriteten i utskottet vill att regeringen skall kvarstå som överklagningsinstans när det gäller register som en statlig myndighet har registeransvaret för. Det vill inte reservanterna. Frågan om hos vem man skall överklaga Datainspektionens beslut har diskuterats flera gånger tidigare, även vid datalagens tillkomst. Då angavs som ett av skälen till att beslut av Datainspektionen skulle överklagas hos regeringen att det kan finnas fall där det finns behov av en avvägning mot samhällsekonomiska intressen. I och med dagens beslut förs en mängd andra överklaganden bort från regeringens bord. Det är önskvärt med tanke på omfattningen av ärendena och regeringens arbetsbörda. Men majoriteten i utskottet menar att skälet från 1973, då datalagen instiftades, fortfarande är giltigt. Utskottsmajoriteten har pekat på ett uppmärksammat överklagande i somras över ett beslut av Datainspektionen. Det hade att göra med samkörning av personuppgifter från de allmänna försäkringskassorna. Avsikten med samkörningen var att försöka hitta en metod att hindra bidragsfusk. Lyckat eller inte, så var detta ändå något som kunde ha betydelse för samhällsekonomin och alltså mest lämpat för den politiska instansens bedömning. I somras föreskrev Datainspektionen att uppgifterna inte fick användas för kontrollverksamhet mot enskilda bidragstagare. Då biföll regeringen överklagandet och upphävde Datainspektionens föreskrift. Oavsett vad man tycker om innehållet och utgången i just detta speciella fall är det ändå rimligt att mena att regeringen skall vara överklagningsinstans i just denna typ av ärende. Fru talman! Mot denna korta bakgrund vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och därmed avslag på reservationen. Det betyder att 25 § i datalagen skall ha den lydelse som framgår av bil. 2 till utskottets betänkande KU10 och att 9 § i sekretesslagen enligt utskottets betänkande KU20 skall följdändras i överensstämmelse med detta.

Fru talman! Det svenska ordensväsendet avskaffades i praktiken 1975, i varje fall för svenska medborgare. Det hade länge varit uppenbart att det behövdes någon form av reformering av det officiella belöningssystemet. Däremot kom det som något av en chock, mot bakgrund av en skäligen dålig utredning, när man 1975 beslöt sig för att så totalt avskaffa det för svenska medborgare. Det blev snart också uppenbart att det behövdes någon form av reformerat officiellt belöningssystem. Därför har det också alltsedan 1986 varje år i denna riksdag förekommit motioner och förslag om att regeringen bör lägga fram ett förslag till ett nytt system för officiella belöningar. Det kan då vara intressant att se vad det finns för officiella belöningar som kan utdelas. När det gäller ordnarna är, som jag sade, det svenska ordensväsendet avskaffat. Det finns två ordnar kvar: Serafimerorden, som bara kan utdelas till utländska statschefer, samt dessutom Nordstjärneorden som i sin tur bara kan utdelas till utländska medborgare. Det är här det veritabla ordensregnet förekommer en gång om året. 200 300 utländska medborgare kommer i fråga för denna belöning. Serafimerorden kan bara utdelas till utländska statschefer. Serafimerriddarna får inte överstiga 32. Men den paradoxala situationen kan alltså inträffa i framtiden, att en drottning Victoria kan utdela Serafimerorden till en utländsk statschef utan att själv kunna få den. Svärdsorden som är avsedd för försvarsmakten och Vasaorden för allmänt gagneliga gärningar är bägge avskaffade. Hur ser det då ut på medaljsidan? Hans majestät konungen kan dela ut fem medaljer: Serafimermedaljen kan delas ut, mycket sparsamt, för samhällsgagnelig verksamhet. Hans majestät konungens medalj kan förekomma för framför allt hovet. Litterusmedaljen Litteris et artibus kan delas ut för litterära eller konstnärliga förtjänster till vanligtvis 4-6 personer årligen. Prins Eugen-medaljen för konstnärlig verksamhet delas ut till högst tre personer per år. Prins Vidare finns det också statliga medaljer som delas ut för nit och redlighet i rikets tjänst. De brukar förutsätta åtminstone 30 år i statlig verksamhet. Utdelning sker relativt sparsamt. Illis quorum meruere labores för kulturella och vetenskapliga gärningar kan också delas ut, ett fåtal varje år. Medaljen för medborgerlig förtjänst tilldelades tidigare kommunala förtroendemän. Den kan nu också tilldelas andra. Det är bara ett fåtal om året som kommer i fråga. Sedan finns också Medaljen för berömliga gärningar, framför allt livräddande insatser. Den har delats ut 18 gånger sedan 1944. Det finns också en annan medalj, Medalj för omsorgsfull renvård. Den har delats ut två gånger under Detta är inte mycket. Det är ett ganska magert officiellt belöningssystem som vi har. Som vi också kan se är de svenska medborgarna totalt diskriminerade när det gäller ordnarna. Vid sidan av Irland och Schweiz är Sverige det enda land i Europa som har ett system av den här magra typen. Förvisso behövs det någon form av officiellt belöningssystem. På det här området liksom på så många andra områden skulle det behövts att man upprätthöll de gamla svenska traditionerna och inte så helhjärtat gick in för historielösheten. Vad mera är, fru talman, är att det faktiskt finns ett färdigt förslag till ett reformerat belöningssystem som ligger i Justitiedepartementets skrivbordslådor.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

Fru talman! Barbro Hietala Nordlund visar här upp en förvånande njugghet. Borde inte det officiella Sverige någon gång kunna kosta på sig att tala om för en människa att han eller hon under sin livstid har utfört en gärning som samhället uppskattar och som har betytt mycket för landet? Borde inte svenska medborgare kunna få komma i åtnjutande av det som utländska medborgare får komma i åtnjutande av? Varför denna diskriminering av svenska medborgare? Det är alldeles ovedersägligt att vi internationellt sett uppfattas som en aning underutvecklade i detta sammanhang. Jag kan försäkra Barbro Hietala Nordlund att det nog är rätt svårt att få förståelse för den svenska historielösheten, för den svenska njuggheten och för oviljan att över huvud taget ge något erkännande till personer som har utfört en gärning. I de gamla kommuniststaterna regnade det ju medaljer och ordnar över olika förtjänta partikoryféer. Barbro Hietala Nordlund kan inte finna många ställen i världen där det inte finns ett officiellt belöningssystem. Varför det? Jo, därför att det är ett billigt och effektivt sätt att honorera medborgare för de förtjänster som de har ådagalagt i olika sammanhang. Barbro Hietala Nordlund är häpen över engagemanget, säger hon. Det är alldeles uppenbart att det engagemang som visas i motionerna kommer från personer som menar att vi bör göra någonting för att belöna dem som har utfört goda gärningar på ett litet bättre sätt än att bara tacka dem för 30-40 års verksamhet genom att vid en fikastund utdela en klocka eller en plånbok. Man skulle kunna göra sådana här tillfällen litet mera högtidliga.